Herr talman! Jag är självfallet medveten om att det är ett allvarligt arbetsmarknadsläge i Söderhamn, och jag är liksom de båda föregående talarna och många andra djupt oroad över detta. Jag har den uppfattningen att vi måste pröva alla insatser för att trygga sysselsättningen också i Söderhamnsområdet. Men, jag har här även ett riksdagsbeslut att beakta — ett riksdagsbeslut från 1975 som innebar att staten skulle förvärva 60 96 av aktierna i Pripps Bryggerier. Det riksdagsbeslutet byggde på ett ingånget avtal, och i såväl avtalet som riksdagsbeslutet markerades att Pripps verksamhet skulle drivas enligt gängse företagsekonomiska riktlinjer. Det är företagets styrelse som har att besluta om företagets verksamhet och skall göra det på grundval av avtal och riksdagsbeslut. Det skulle strida mot svensk grundlag, mot avtalet och mot riksdagsbeslutet om jag som minister skulle gå in och diktera eller alls påverka styrelsens beslut. Jag förutsätter att styrelsen noga pröva alla aspekter, också samhällsekonomiska och regionala, inför varje beslut som den tar, och att besluten präglas av ett socialt ansvar. Men det är styrelsen för företaget som har att fatta besluten om företagets verksamhet. Jag kan icke, bör icke och får icke påverka de besluten. Branschutredningen skall tillsättas snabbt och arbeta snabbt. Men — jag vill säga detta än en gång — jag får icke diktera styrelsebesluten i Pripps Bryggerier.

Herr talman! Budgetministern säger att han inte kan gå in och styra företaget i detalj. Men enligt min uppfattning är det här inte fråga om en detalj. Det gäller en investering med vittgående konsekvenser för de människor och den region som drabbas. Jag ställer frågan: Varför har staten gått in i varven, handelsstålsbolagen och tekoindustrin? Naturligtvis för att kunna styra investeringarna och därigenom utvecklingen. Det måste givetvis finnas möjligheter för regeringen som uppdragsgivare att påverka de statliga representanterna i Pripps styrelse. Det är ju på regeringens uppdrag de sitter där. Jag har mycket svårt att förstå det konsekventa i att Per Ahlmark som arbetsmarknadsminister och folkpartist framlägger ett sysselsättningspaket som kostar 2 miljarder för att sysselsätta 30 000 personer, medan Ingemar Mundebo, budgetministern och folkpartist, medverkar till att ett statligt dominerat företag investerar 40 milj. för att ta bort en mängd arbetstillfällen. Man måste verkligen ifrågasätta om det är den sortens investeringar vi bör uppmuntra i nuvarande ekonomiska läge, samtidigt som staten måste satsa den ena miljarden efter den andra för att hålla företag vid liv. Herr talman! Axel Oxenstiernas uttalande äger tydligen ännu full giltighet. Han sade: Ack, min son, om du visste med huru ringa vishet världen styres!

Herr talman! Att Pripps Bryggerier skall drivas företagsekonomiskt har aldrig någon ifrågasatt. Men det kan inte utgöra något hinder mot att lösa mälterifrågan i samarbete med Nord-Malt. Ingemar Mundebo antydde själv den möjligheten. Nord-Malt har också erbjudit Pripps leveransavtal. Det är helt klart att regeringen aldrig kan dra sig undan ansvaret för Nord-Malts framtid. Genom delägarskap i Pripps har staten påtagit sig ett stort ansvar för hela bryggerinäringen. Byggandet av ett nytt mälteri måste bedömas också från övergripande samhällspolitisk synpunkt. Det innebär kapitalförstöring och arbetslöshet i en region som regeringen sagt sig vara beredd att stödja. Statsrådet sade i svaret att Pripps-styrelsens beslut att uppföra ett mälteri i Bromma var enhälligt. Jag vill bara framhålla att centerns Anna Eliasson, som tjänstgjorde som suppleant vid detta sammanträde och som alltså inte hade någon rösträtt, till protokollet lät anteckna att hon ansåg att Pripps i rådande läge inte borde göra en så stor och ensidig satsning.
Herr talman! Det finns självfallet inga hinder för olika företag att samverka med varandra. Pripps kan alltså samverka med Nord-Malt för att finna en lösning på mälterifrågorna. Det är företagets styrelse som har att pröva detta. Skulle det visa sig vara en god lösning bör man givetvis utnyttja detta alternativ. En enig styrelse har kommit till en annan uppfattning, och det är styrelsen som har att fatta företagets beslut. Visst finns det möjligheter för statligt förankrade representanter i styrelsen att föra fram uppfattningar som uppdragsgivaren står för — den rätten utnyttjas självfallet också. Men samtliga ledamöter i styrelsen har att arbeta enligt det avtal som har träffats och det riksdagsbeslut som har fattats. Man må sedan fundera över huruvida det är ett vist beslut eller inte. Jag tror att rätt många av kammarens nuvarande ledamöter 1975 medverkade i det beslut som riksdagen då tog och alltså angav den grad av vishet som präglade beslutet. Detta har vi nu att arbeta efter antingen vi tycker det är klokt eller mindre klokt. Skall vi ha andra handlingslinjer måste vi först ändra på ett ingånget avtal och ett fattat riksdagsbeslut. Nu arbetar vi på grundval av föreliggande avtal och riksdagsbeslut.

Nr 29 Herr talman! Oavsett vilka förklaringar som budgetministern ger kan Torsdagen den jag aldrig komma ifrån uppfattningen att staten måste ha ett avgörande 17 november 1977 inflytande på de statliga företagen. I svaret anges att kostnaderna är för dryga i Söderhamn — man skulle Om bibehållande kunna göra malt billigare — och att kvaliteten har varit dålig. av mälteri i I varje tillverkningskalkyl för malt ingår råvarukostnaden som den Söderhamn avgörande posten med 75 926. Och råvarukostnaden är oberoende av om mälteriet ligger i Söderhamn eller i Stockholm. Förädlingskostnaden i Söderhamn uppgår till 10 26 av tillverkningskostnaden, kapitalkostnaden till lika mycket. I resterande 5 26 ingår bl.a. transportkostnader för malt från mälteriet till bryggeriet. Den del av tillverkningskostnaden som påverkas av anläggningens effektivitet och lokalisering är därför sammanlagt 15 96. Mot detta skall då ställas den kapitalförstöring som man inleder om man bygger ett nytt mälteri. Därför har jag svårt att förstå att en förtjänst för Pripps av en tiondels öre på varje flaska skall vara motiv för att vi skall drabbas av de konsekvenser som en nedläggning av mälteriet i Söderhamn otvivelaktigt innebär.
Herr talman! Det är naturligtvis inte fråga om att ändra ingångna avtal, och det är klart att Pripps styrelse handlar från sina utgångspunkter. Vad det först och främst gäller är regeringens ansvar för den här regionen. Enligt min mening har regeringen ett stort ansvar på grund av den situation som i dag råder på bryggerimarknaden, där man har alla dessa problem med de små företagen som står utanför Pripps. Anser inte Ingemar Mundebo att det vore rimligt att hela denna fråga om byggande av ett nytt mälteri fick vila, medan man gör den stora branschutredningen för hela bryggerinäringen?
Herr talman! Självfallet har regeringen ett betydande ansvar för att medverka till att trygga sysselsättningen i Söderhamnsområdet. Men om regeringen eller budgetministern i detta konkreta fall skulle gå in och diktera för Pripps Bryggerier vilket beslut styrelsen skall fatta, då är det att handla mot ett ingånget avtal och ett fattat riksdagsbeslut. Det spe!ar inte så stor roll vad jag personligen önskar. Jag har som statsråd — och det gäller hela regeringen — att arbeta efter de beslut som har fattats. För att ändra dessa regler måste vi säga upp avtalet och redovisa ett nytt förslag för riksdagen. Man kan pröva huruvida man vill ändra detta avtal, men jag har nu inte någon avsikt att föreslå riksdagen att göra det.
Herr talman! Jag vill fråga budgeministern: Hur skall man kunna få någon tilltro till den lokaliseringspolitik vi bedriver i det här landet? Vi försöker med olika stöd och bidrag få de privata företagen att etablera sig i stödområdet. Jag tycker då att de statliga företagen skall föregå med gott exempel och inte göra som Pripps har gjort i det här fallet. Om Pripps fullföljer sina planer på ett mälteri, kommer det enligt uppgift att få en kapacitet på 38 000 ton per år, och detta är vad som erfordras för att klara hela maltförsörjningen i Sverige. Det innebär alltså helt enkelt att mälteriet i Söderhamn får läggas ned. Jag vill också i likhet med Gunnel Jonäng vädja till budgetministern: Medverka till att Pripps väntar med sina beslut tills den här branschutredningen är färdig! Under tiden som branschutredningen pågår tror jag också att det vore till stor fördel om opartisk expertis fick titta på de tekniska, företagsekonomiska och samhällsekonomiska konsekvenserna av att Pripps bygger ett nytt mälteri i Bromma.
Herr talman! Det kan väl ändå inte vara företagsekonomiskt riktigt att Pripps går ut med en satsning som innebär att man lägger under sig all malttillverkning i landet och därmed slår undan benen på ett redan existerande företag? Det bör finnas goda möjligheter för den kommande utredningen att få tid och tillfälle att analysera marknadsbehov, produktionsmöjligheter, produktionsinriktning osv. Det skulle verkligen vara önskvärt att hela frågan om det nya mälteriet kunde bli vilande i avvaktan på denna samlade översyn av bryggerinäringen och därmed också av maltproduktionen i vårt land.
Herr talman! Bara ett par reflexioner till sist. Självfallet måste Nord-Malts problem diskuteras vidare i samråd med de berörda parterna. Meningen med Nord-Malt var ju ursprungligen att en del av dess produktion skulle exporteras, och man bör naturligtvis pröva möjligheterna att underlätta en sådan export. Sedan vill jag än en gång betona att en branschutredning kommer att tillsättas och att avsikten är att den utredningen skall arbeta snabbt. Så, herr talman, har jag en reflexion till. Tänk vad livet är enkelt när man ser det bara från en utgångspunkt! Självfallet önskar även jag från sysselsättningssynpunkt att verksamheten vid Nord-Malt kunde fortsätta och gärna också byggas ut. Men, herr talman, jag har samtidigt respekt för avtal och riksdagsbeslut, och det tycker jag att alla ledamöter av riksdagen bör ha.
Herr talman! Ingemar Mundebo måste ha fått fel uppgifter beträffande Nord-Malt. Nord-Malt byggdes inte för att företagets huvudsakliga pro duktion skulle gå på export. Före Nord-Malts tillkomst var situationen den att merparten av den malt som gick åt i Sverige, eller ca 32 000 ton, importerades. Nord-Malt dimensionerades därför för 30 000-33 000 ton. De är således efter Nord-Malts tillkomst som importen av malt praktiskt taget har upphört i vårt land.
Herr talman! Det är inte så att vi ser den här frågan bara ur en synvinkel, utan snarare är det budgetdepartementet som ser den bara från Pripps synpunkt. Som jag anförde tidigare ser vi på frågan ur såväl regionalpolitiska, sysselsättningspolitiska, företagsekonomiska som allmänt samhällspolitiska synvinklar. Det är sådana aspekter som jag för min del har lagt på hela den här frågan.
Herr talman! Låt mig allra sist göra en korrigering! Jag sade inte att Nord-Malts produktion huvudsakligen skulle exporteras, utan jag sade att den skulle exporteras till viss del — och det är ett obestridligt faktum. Sedan vill jag än en gång betona att jag inte betraktar denna fråga enbart ur Pripps synvikel. Frågan har förvisso många aspekter, och den måste betraktas från olika utgångspunkter. En central sådan utgångspunkt är emellertid gällande avtal och beslut.
Herr talman! Jag återkommer till frågan om det samhällsansvar som Pripps har genom sin helt dominerande ställning på den svenska marknaden. En av anledningarna till att Nord-Malt har råkat i svårigheter är det beslut om förbud mot mellanölet som riksdagen antagit. Detta fick till följd att maltförbrukningen minskade mycket kraftigt i vårt land, vilket i sin tur är en bidragande orsak till att Nord-Malt kommer att hamna i oöverstigliga svårigheter om Pripps bygger ett nytt mälteri i Bromma. Samhällsansvaret måste i det läget åvila Pripps såsom ett helt dominerande statligt företag. Men regering och riksdag måste också ta sitt ansvar för vad som händer med de företag som drabbas av de beslut som fattas här i riksdagen.
Herr ta!'man! Jag vill till sist understryka hur viktig jag anser den utredning vara som man nu avser att tillsätta för översyn av hela bryggerinäringen. Jag kan inte föreställa mig annat än att en sådan utredning måste ta upp hela bryggerinäringens samlade problem och därmed även frågan om maltproduktionen. Frågan om byggande av ett nytt mälteri borde därför vila i avvaktan på denna utredning.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat mig om jag avser att lägga fram lagförslag, som gör koncernbidrag befriade från kommunal inkomstskatt. Han uppger att regeringsrätten — med ändring av tidigare praxis — beslutat att vägra kommunal inkomstskattebefrielse för mottagna koncernbidrag. Han anser att följden av detta torde bli att företagens villighet att satsa i krisorter och på problemföretag ytterligare minskar. Frågan torde avse den kommunala taxeringen av företag som har mottagit s.k. öppet koncernbidrag. Regler om den skattemässiga behandlingen av öppna koncernbidrag infördes år 1965. Under vissa förutsättningar skall öppet koncernbidrag, som ett bolag i en koncern lämnar till ett annat bolag inom samma koncern, anses som avdragsgill omkostnad för det givande bolaget och som skattepliktig intäkt för det mottagande bolaget. Härigenom ges i princip samma möjligheter till resultatutjämning mellan verksamheter som bedrivs av olika bolag inom en koncern som om verksamheterna hade bedrivits av ett enda bolag. Den fråga som Olle Wästberg har tagit upp blir aktuell när det givande och det mottagande bolaget är verksamma inom olika kommuner. Bakgrunden är de principer som sedan länge har tillämpats när det gäller att bestämma kommunernas beskattningsunderlag. Om ett företag bedriver verksamhet inom två kommuner, får underskott som uppkommer i den ena kommunen avräknas mot överskott i den andra kommunen endast under förutsättning att verksamheterna ingår i en och samma förvärvskälla. Utgångspunkten för reglerna om den kommunala beskattningen av koncernbidrag har varit att det inte skall vara möjligt att genom bidrag mellan två koncernbolag uppnå längre gående resultatutjämning än som skulle ha varit möjligt om koncernbolagens verksamheter hade bedrivits av ett enda bolag. Har koncernbolagen drivit verksamhet i olika kommuner, får i enlighet härmed det mottagande bolagets underskott vid kommunaltaxeringen avräknas mot koncernbidraget, endast när bolagens verksamheter varit så nära integrerade att verksamheterna skulle ha ansetts ingå i samma förvärvskälla om de hade bedrivits av ett bolag. Föreligger inte sådan integration mellan koncernbolagens verksamheter, är det inte tillåtet att kvitta mottagarbolagets underskott mot koncernbidraget. I stället skall mottagarbolaget ta upp hela koncernbidraget till beskattning i givarbolagets kommun. Den dom av regeringsrätten som Olle Wästberg förmodligen syftar på innebar inte någon ändring av de principer som jag här har redogjort för. Domen gällde den kommunala beskattningen av koncernbidrag, som skulle lämnas av ett moderbolag med koncernledande funktion till ett rörelsedrivande dotterbolag, som var verksamt i en annan kommun än moderbolaget. Regeringsrätten fann att bolagens verksamheter inte var integrerade på det sätt som jag har beskrivit. Om moderbolaget yrkade avdrag för koncernbidrag till dotterbolaget, skulle därför dotterbolaget taxeras för hela bidraget i moderbolagets kommun. Moderbolaget ansågs inte ha rätt att undvika detta resultat genom att yrka avdrag för bidraget bara vid den statliga taxeringen. Den kommunala beskattning av mottagande bolag som sker när integration inte föreligger kan få konsekvenser, som från koncernens synpunkt är olämpliga. Om avsikten med koncernbidraget är att utjämna förlust hos mottagarbolaget, räcker det inte med att koncernbidraget täcker denna förlust. Bidraget måste ökas så att det täcker också den kommunalskatt som påförs mottagarbolaget i givarbolagets kommun och dessutom så att det täcker den statliga inkomstskatt som mottagarbolaget får betala på den del av bidraget som överstiger förlusten. Jag delar Olle Wästbergs uppfattning att det finns risk för att dessa effekter kan minska benägenheten att stödja krisdrabbade företag. Samtidigt måste understrykas att effekterna inte beror på någon teknisk ofullkomlighet i nuvarande regler utan sammanhänger med grundläggande principer för den kommunala beskattningen. Problemet är uppmärksammat inom budgetdepartementet. Inom departementet övervägs möjligheterna att eliminera eller lindra de beskrivna effekterna. Om det visar sig möjligt att finna en godtagbar lösning, kommer jag snarast att underställa regeringen frågan om erforderliga lagstiftningsåtgärder.
Herr talman! Jag vill tacka budgetministern för hans uttömmande svar. Bakgrunden är att regeringsrätten den 28 september fällde en dom, som kan visa sig få en avgörande negativ effekt för sysselsättningen i Sverige, främst på s.k. krisorter. Vad det här handlar om är den juridiskt tämligen komplicerade frågan om koncernbidrag. Fördelarna med stora koncerner — förvisso har de också nackdelar — är bl.a. att de kan bedriva viss vinstutjämning inom koncernen. Vad de förlorar på gungorna kan de ta igen på karusellen. Existensen av karusellen gör att de inte omedelbart måste ta ner gungorna, utan kan invänta bättre tider. Med andra ord har ett förlustbolag inom en koncern kunnat få bidrag från ett vinstföretag inom samma företagsgrupp. Företagen har då hittills kunnat — och utgått från att de kunnat — dra av utgivna koncernbidrag i sin deklaration och därmed befrias från skatt. De företag som tagit emot pengarna har haft förluster och därför heller inte drabbats av skatt. Regeringsrättens beslut nyligen innebär att ett företag som mottar bidrag måste ta upp detta som inkomst i givarföretagets kommun — om inte de båda företagen kan anses ha samma förvärvskälla. Om det företag som får bidraget inte har verksamhet i givarföretagets kommun drabbas det av skatt. För den som inte är jurist är det svårt att bedöma det rimliga i regeringsrättens lagtolkning. Däremot är det tämligen lätt att se de ekonomiska effekterna. Om ett förlustföretag inom en koncern får 50 milj.kr. i koncernbidrag och detta bidrag måste beskattas innebär det att det mottagande företaget får en kommunalskatt på ca 13 milj.kr. Sannolikt kommer det mottagande företaget då att fortfarande vara likvidationsmässigt. Koncernbidraget från det vinstgivande företaget måste då ökas, vilket i sin tur medför ytterligare kommunalskatt. Vi får en ond cirkel, som kommer att kräva långt större koncernbidrag än tidigare. Effekten av detta blir med all sannolikhet att det kommer att bli allt svårare för en koncernledning att övertyga chefer och styrelser i vinstgivande dotterbolag om att de skall avstå pengar till förlustgivande dotterbolag. Villigheten att hålla förlustföretag under armarna kommer att minska. Steget till nedläggning blir kortare. Storföretagens möjligheter att hjälpa till med sysselsättningen i problemorter kommer drastiskt att minska. Mot den här bakgrunden är det nödvändigt med en översyn av lagen, och det lovar ju också Ingemar Mundebo. Men då är det nödvändigt att översynen kommer snabbt — annars kan skattereglerna få drastiska effekter på sysselsättningen. Jag vill därför fråga budgetministern om han anser att företagen kan utgå från att koncernbidrag som ges under 1977 inte kommer att drabbas av kommunal inkomstskatt.
Herr talman! Jag är medveten om de problem som finns på detta område och att det är önskvärt att så snart som möjligt finna en lösning. Men som Olle Wästberg själv konstaterade rör det sig om tämligen komplicerade juridiska frågor, och därför är jag inte i dag beredd att ge alldeles klart svar på den fråga han ställde eller ange någon bestämd tidpunkt för ett färdigt förslag. Inom budgetdepartementet har vi börjat att pröva olika lösningar, och jag är som sagt medveten om problemen. Vi skall arbeta så snabbt vi kan, men än en gång: Det handlar om — och på den punkten är vi överens —- tämligen komplicerade juridiska frågor.

Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd att medverka till att avdragsmöjligheterna för fördyrade levnadskostnader vid tjänsteresa blir lika för anställda i privat och statlig tjänst. F. n. gäller att anställda i allmän tjänst inte behöver deklarera för de traktamenten de uppbär. I gengäld får de inte avdrag för kostnader som har avsetts bli täckta av traktamentsersättningen. Anställda i enskild tjänst skall däremot redovisa den traktamentsersättning som de har erhållit. Å andra sidan medges det avdrag för kostnader på grund av tjänsteresan. För att åstadkomma likformighet vid taxeringen och förenkla taxeringsarbetet utfärdar riksskatteverket anvisningar om hur stora avdrag som normalt bör godtas. Härvid är givetvis de statliga traktamentsbeloppen en riktpunkt. I stort blir slutresultatet detsamma för båda kategorierna. Det finns emellertid vissa skillnader som inte är sakligt motiverade. Enligt min mening bör avdragsreglerna så långt möjligt vara neutrala och ge samma resultat oavsett om det gäller allmän eller enskild tjänst. Min avsikt är att ytterligare låta utreda beskattningsfrågorna rörande traktamentsersättningar och resekostnader under tjänsteresor. En särskild kommitté med sådant uppdrag avses bli tillsatt inom kort.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret, och jag vill säga att jag är mycket nöjd med detsamma. Det står i svaret: ”Det finns emellertid vissa skillnader som inte är sakligt motiverade.” Ja, det är detta jag har påtalat. I slutet av svaret säger budgetministern att han har för avsikt att ”ytterligare låta utreda beskattningsfrågorna rörande traktamentsersättningar och resekostnader under tjänsteresor. En särskild kommitté med sådant uppdrag avses bli tillsatt inom kort.” Det är bra, men när jag ställde en fråga för några år sedan fick jag uppgift om att det då pågick en utredning angående traktamentsersättning — jag tror att den kallades Elfvingska utredningen eller någonting liknande. Har den utredningen lämnat något betänkande?
Herr talman!
Herr talman! Ja, den utredningen har lämnat ett betänkande. Detta har remissbehandlats, och det var tämligen delade meningar bland remissinstanserna, så delade att vi har funnit det nödvändigt att än en gång överväga de här frågorna.

Paul Jansson har —- med hänvisning till detta uttalande — frågat mig om jag anser att regeringens förpliktelser på denna punkt hittills har infriats under år 1977. Jag vill erinra om att överenskommelsen med kommunförbunden innehöll flera element. För det första ingick som en förutsättning för uppgörelsen att kommunernas skattehöjningar skulle begränsas så långt som möjligt. För att underlätta en sådan begränsning betalar staten år 1978 ut 720 milj.kr. som ett generellt bidrag till kommunerna. Kommunerna har också för år 1978 fått en avsevärd finansiell lättnad genom sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften. Enligt nu föreliggande uppgifter kommer kommunerna ändå år 1978 att höja sina skatter med ca 1:85 kr. per skattekrona. Detta är den största skattehöjning som genomförts under de närmaste 25 åren. För det andra åtog sig kommunförbunden att rekommendera sina medlemmar att genomföra en mycket restriktiv prövning av alla utgifter i budgetarbetet och att göra en översyn av sina flerårsplaner. En sådan översyn angavs som nödvändig för att uppnå en volymmässig ökningstakt för den kommunala sektorn som är bättre anpassad till det samhällsekonomiska utrymmet. Konjunkturinstitutets beräkningar innebär dock att den kommunala konsumtionen, som år 1976 ökade volymmässigt med så mycket som 4 926, kommer att öka ännu snabbare åren 1977 och 1978, eller med ca 4,5 96 per år. Även de kommunala investeringarna beräknas öka kraftigt under åren 1977 och 1978 eller med 10,5 resp. 5,5 98. Även om en del av expansionen avser de prioriterade områdena barnomsorg, äldrevård och långtidsvård är dessa ökningstal mycket höga. Sammantaget visar de förestående kraftiga skattehöjningarna och den beräknade fortsatta utgiftsexpansionen att de kommunala ambitionerna ligger högre än vad som är samhällsekonomiskt försvarbart. Ett par av de grundläggande elementen i överenskommelsen — beräknade skattehöjningar och en uppbromsning i expansionstakten för den kommunala sektorn — har således inte realiserats på avsett sätt. Kommunerna har nyligen rapporterat likviditetssvårigheter — dvs. det finns inte egna kontanta medel för de utgifter som under den närmaste tiden skall betalas. Jag har stor förståelse för att en sådan situation uppstår —- inte minst mot bakgrund av en kärv kreditmarknad, där också bostadssektorn och näringslivets kapitalförsörjning måste klaras. Kommunerna har dock beviljats lån i betydande omfattning. Men alla lån som kommuner och landsting har budgeterat för påbörjade och färdigställda byggnader m.m. har inte kunnat lyftas från banker och andra kreditinstitut. De budgeterade utgifterna verkställs programenligt, men intäkterna i form av lån kommer betydligt senare. Nu menar kommunförbunden att det finns behov av en omedelbar likviditetsförstärkning om ca 2,5 miljarder kr. Det är inte möjligt att tillgodose alla dessa krav utan att andra viktiga områden samtidigt kommer i kläm. Jag menar således sammanfattningsvis att kommuner och landstingskommuner hittills under år 1977 har beretts ett utrymme på kreditmarknaden som får anses vara samhällsekonomiskt försvarbart. Under resten av år 1977 kan dessutom ytterligare låneansökningar komma att beviljas. En fortsatt kommunal expansion i nuvarande takt skulle emellertid innebära antingen att vi drastiskt begränsar utrymmet för produktiva investeringar i såväl statlig som privat regi eller att vi ytterligare måste öka vår utlandsupplåning. Det skulle betyda att vi skjuter målet om samhällsekonomisk balans allt längre framför oss.
Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på min fråga. Tyvärr måste jag konstatera att det verkligen inte innehåller någonting positivt som kan vara ägnat att lugna oroliga kommunalmän och skattebetalare runt om i landet.

Enligt en enkät som Kommunförbundet har gjort visar det sig att kommunerna från årets början till den 10 oktober upptagit anläggningslån på ca 2,5 miljarder kronor. Men enkäten visar också att det återstående upplåningsbehovet till årets slut är ännu större, nämligen hela 2900 milj.kr., varav ca 465 milj.kr. för lån enligt bostadsfinansieringskungörelsen. Nu är det bara en och en halv månad kvar på året, och fortfarande kvarstår detta stora upplåningsbehov för kommunernas del — samtidigt som riksbanken nu har sagt nej till ytterligare kommunal upplåning. Direktör Jädler i Kommunförbundet konstaterade häromveckan i en TT intervju att många kommuner nu har hamnat i en direkt akut ekonomisk kris. Under innevarande månad skall man enligt direktör Jädler ut med ca 5 miljarder kronor, bl.a. till löner, men det finns bara 3,6 miljarder i likvida medel. Detta har fått till följd att de mest utsatta kommunerna har tvingats att ta upp korta lån av andra, bättre ställda kommuner. Ja, man har t.o.m. tvingats ta upp korta lån av företag och andra. Det är uppenbart att det är mycket dyra lån, som dessutom snabbt måste betalas tillbaka. Min följdfråga till budgetministern blir nu: Anser budgetministern verkligen att regeringen har uppfyllt sina förpliktelser gentemot kommunerna i detta fall?

Herr talman! Jag anser att mitt svar borde lugna oroliga skattebetalare, eftersom det präglas av stark vilja att uppnå samhällsekonomisk balans. Däremot kan jag medge att svaret kanske inte lugnar oroliga kommunalmän, som måhända skulle önska att få sina kreditproblem lösta omedelbart. Men vi är ju i detta samhällsekonomiska dilemma att vi inte på en gång kan tillgodose alla angelägna önskemål. Näringslivets kapitalförsörjning, bostadssektorns behov samt kommunala investeringar må vara angelägna, men när summan av lånebehoven blir större än de tillgängliga resurserna, så får vi köproblem. Och jag tycker att det är fel att säga att vi har satt stopp för kommunal kreditgivning, eftersom ju kommunerna ändå under loppet av 1977 har fått låna i betydande omfattning. Det är inte min sak att avgöra vilka lån som kan komma att beviljas under resten av året. Jag poängterar bara ännu en gång den mening i mitt svar där jag säger att under resten av år 1977 kan dessutom ytterligare låneansökningar komma att beviljas. Det kan ju underlätta för kommunerna. Längre kan man inte gå, om man anser målet, samhällsekonomisk balans, vara ett väsentligt mål — och det gör jag!
Herr talman! Jag kan hålla med om att målet samhällsekonomisk balans är viktigt. Men då tycker jag att budgetministern skall försöka visa litet mer vilja på de sidor som han själv har att sköta. Och här har man ju ändå från statens sida seglat för fulla segel detta första år som vi har haft en borgerlig regering. Här har det inte varit någon återhållsamhet. Sedan går man ut och kräver att kommunerna skall visa återhållsamhet och rätta till vad regeringens lättsinnighet har ställt till på det ekonomiska området. Herr Mundebo, jag tycker att detta är att kasta sten när man sitter i glashus. I svaret sägs att kommunerna under 1978 kommer att få en avsevärd finansiell lättnad, därför att arbetsgivaravgiften sänks. Men det hade väl också, herr Mundebo, varit riktigt att tala om att det blivit betydande belastningar under 1977, exempelvis genom momshöjningen som drabbar kommuner och landsting mycket hårt och genom devalveringen som slår igenom. I rättvisans namn bör sådant nämnas. Nr 29 Sedan sade budgetministern att det kan bli ytterligare lån, innan året Torsdagen den är slut. Han vill inte precisera, men vi får verkligen hoppas att det blir 17 november 1977 möjligt att låna. Budgetministern sade att man fått låna betydande belopp, = men när en och en halv månad är kvar av året behöver man ju låna Om åtgärder för att mer än vad man redan fått låna under året. Man tvingas faktiskt höja — bereda kommunerutdebiteringarna för att kunna klara de investeringar man tänker göra, na ökat utrymme bl.a. beträffande barnomsorgen och äldrevården. Jag tycker att budget = på kreditmarknaministern borde ha ett något mer positivt besked till kommunerna och den även till oroliga skattebetalare ute i landet.
Herr talman! Bara en sak. Då Paul Jansson säger att det inte varit någon återhållsamhet inom den statliga sektorn rör det sig inte om en korrekt beskrivning. Hans uppfattning delas inte av verk, myndigheter och organisationer och inte heller av enskilda riksdagsmän och partier som är representerade här i riksdagen. Alla har de varit angelägna om att få väsentligt större bidrag till sin verksamhet än vad de fått under det gångna året. De har varit i ungefär samma situation som kommunerna, företagen och många enskilda: behoven och önskemålen har varit större än resurserna. När tillgångarna inte har räckt till har de fått finna sig i att vänta när det gäller en del saker.
Herr talman! Budgetministern nämnde den stora statliga utlandsupplåningen, och det är i och för sig ett intressant kapitel. Sannolikt kommer staten att under 1977 låna mer än 11 miljarder kronor. Såvitt jag känner till planerar man att 1978 låna upp ungefär samma belopp. Vi vet också att de kommuner som tidigare lånat på den utländska marknaden har drabbats av devalveringen. För den händelse budgetministern inte känner till det kan jag berätta för honom att Stockholms kommun har utlandslån på en halv miljard. Den av regeringen genomförda devalveringen av kronan har ökat Stockholms kommuns utlandsskuld med 93 milj.kr., vilket innebär en årlig kostnadsökning på ca 20 milj.kr. Detta motsvarar en utdebitering för stockholmarna med ca tio öre per skattekrona. Det här är alltså åtgärder som regeringen vidtagit på en rad områden och som har försvårat för kommunerna i mycket hög grad. Om jag inte minns fel, herr budgetminister, motiverades upptagandet av de statliga lånen utomlands bl.a. med att man skulle ge kommunerna större möjligheter att låna inom landet och slippa ta de kursrisker som det här är fråga om. I detta fall har det ju blivit tvärtom.
Herr talman! Det finns givetvis plusoch minusposter i kommunernas ekonomi liksom i statens, företagens och de enskilda människornas. Devalveringen har medfört en del problem, men den har också varit och 27 kommer att vara till fördel för hela den svenska samhällsekonomin och därmed också för kommunerna. Jag vill bara tillägga att den utländska upplåningen, om staten snabbt skulle tillgodose kommunernas behov av pengar, skulle bli än större än vad som nu är erforderligt, och det skulle medföra ytterligare problem.
Herr talman! Jag är inte nöjd med de svar jag får av budgetministern. Han sade tidigare att det kanske blir möjlighet till ytterligare upplåning för kommunerna vid årets slut. Jag vill då fråga vilken form av utlåning det kan komma att röra sig om. Tänker man på nytt försöka tvinga ut kommunerna på utlandsmarknaden eller blir det möjlighet för kommunerna att låna i Sverige i detta fall? Det är en ganska viktig faktor, eftersom kommunerna har blivit rädda för att komma ut i det kalla vattnet på utlandsmarknaden, med de kursrisker som detta innebär. Jag vet att budgetministern har rest land och rike runt och predikat sparsamhet bland kommunalmännen, och det är i och för sig bra. Han besökte mitt hemlän, Skaraborgs län, för någon månad sedan och talade om hur nödvändigt det var att spara, och man fick intrycket av att Ingemar Mundebo hade samma budskap som C.G. Ekman framförde i början av 1930-talet. Men vi vet hur det gick i den situationen: då drogs all aktivitet ned, och vi råkade in i en mycket djup och besvärlig kris. Man vill nu alltså att kommunerna skall hålla sina skattesatser på en låg nivå. Det sägs också i överenskommelsen att en förutsättning för att man skall kunna hålla skattesatsen nere är att kommunerna får tillräckligt utrymme på lånemarknaden. Den passusen har budgetministern tydligen glömt. Han ser bara på den andra sidan av överenskommelsen och menar att kommunerna inte har uppfyllt sin del av avtalet, eftersom de höjt skatten för mycket.
Herr talman! Jag kanske skall påminna Paul Jansson om att det har funnits en del ministrar mellan C.G. Ekman och mig. Bl. a. har ju Gunnar Sträng ett antal år sagt ungefär samma sak till kommunerna som vad jag har gjort. Jag har den förhoppningen att en längre tids samlad predikoverksamhet så småningom skall vara till nytta, och jag skall fullfölja den uppgiften både inför kommuner och landsting och i kammaren. Vidare trodde jag, herr talman, att Paul Jansson var medveten om att jag inte här i kammaren kan ge besked som riksbanken i första hand skall ge. Men jag vill betona — och det tror jag ändå framgår av mitt svar — att jag noga har läst varje enskild formulering i överenskommelsen mellan regeringen och Kommunförbundet. Jag har t.o.m. i väsentliga avseenden skrivit den. Det betyder att jag lägger vikt vid alla formuleringar i den, också den formulering som handlar om vad som är samhällsekonomiskt försvarbart.
Nr 29 Herr talman! Budgetministern lägger vikt vid samtliga passusar i över Torsdagen den enskommelsen, och det är i och för sig bra. Men han lägger såvitt jag 17 november 1977 förstår den största vikten vid att kommunerna inte har varit tillräckligt «= lydiga. De har höjt skatten för mycket och skall därför straffas genom Om åtgärder för att att de inte skall få låna så mycket som de annars skulle ha fått. bereda kommuner Det finns orsaker till att kommunerna har tvingats att höja skatten. — naökat utrymme på Landstinget i mitt hemlän måste höja skatten med 1:50 kr. för att klara — kreditmarknaden sjukvården, långvården och andra uppgifter. Många kommuner höjer skatten med 50 öre, varigenom den sammanlagda skattehöjningen blir 2 kr. Det vore kanske intressant för budgetministern att se hur detta faller ut för den enskilde skattebetalaren när man lägger samman statsoch kommunalskatt och tar hänsyn till hur regeringens förslag till skatteomläggning 1978 fungerar i detta sammanhang. Det visar sig att med en kommunalskattehöjning på 2 kr. får den som tjänar 30 000 kr. totalt en skatteskärpning på 970 kr. för 1978. Den som tjänar 50 000 kr. får en skatteskärpning, trots regeringens skatteomläggning, på 350 kr. Först när man kommer upp i en inkomst av 80 000 kr. får man enligt regeringens förslag tillsammans med de höjda kommunalskatterna en skattelindring på 80 kr. Budgetministern får väl ändå medge att detta är att föra en skattepolitik som är helt galen. En sådan skattepolitik kan vi från vårt parti i varje fall inte acceptera. Sätter man en sådan broms för kommunerna när det gäller att låna, tvingas de att höja skatten för att klara sina investeringar. Det är det som jag vänder mig emot.
Herr talman! Bara några få ord till sist. Då kommunerna inte beretts utrymme på kreditmarknaden i den omfattning som vi har önskat, är det förvisso inte någon straffande funktion som regeringen och riksbanken har utövat, utan det är helt enkelt en följd av det aktuella kärva läget på kreditmarknaden.
Herr talman! Det har vi hört nu. Vi känner till att det är ett kärvt läge på kreditmarknaden. Men samtidigt har kommunerna framför sig att klara utbyggnaden av barnomsorgen. Det beslutet hoppas jag riksdagen står fast vid, och jag hoppas också att budgetministern står fast vid det som han här har uttalat. Kommunerna har att klara all annan service — långtidsvård, äldrevård m.m. Skall kommunerna bygga ut denna service tvingas de att låna pengar, och får de inte låna pengar måste de höja skatten för att få medel till investeringar. Och det är precis vad som har förekommit. Jag måste verkligen beklaga att budgetministern inte hade något mer 29 spekulativa inslag i småhusbyggandet tröstens ord att ge till oroliga kommunalmän och skattetyngda medborgare ute i de svenska kommunerna.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig vilka åtgärder som har vidtagits för att efterkomma riksdagens begäran om en översyn av frågor med anknytning till spekulativa inslag i småhusbyggandet. Med anledning av riksdagens beslut uppdrog regeringen den 2 juni 1977 åt bostadsstyrelsen att dels kartlägga de medel som kommunerna använder eller skulle kunna använda för att motverka spekulation i småhusbyggandet, dels inkomma med redogörelse för kartläggningen och förslag till åtgärder som den kan föranleda. Vid fullgörandet av uppdraget skall styrelsen samråda med Svenska kommunförbundet. Bostadsstyrelsen har genomfört en enkät till samtliga kommuner som underlag för kartläggningen. Sammanställning och analys av enkätsvaren pågår f.n. Styrelsen avser att redovisa sitt uppdrag i början av nästa år.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag har ställt frågan därför att det är över ett och ett halvt år sedan riksdagen gjorde denna beställning. Därför kan det vara av ett visst intresse att veta vad som har gjorts under den här tiden. Nu har statsrådet svarat att bostadsstyrelsen avser att redovisa sitt uppdrag i början av nästa år. Men vad som är intressant för mig att veta är när regeringen kommer med förslag till åtgärder i detta avseende.

Herr talman! Kommunerna har tagit sitt bostadssociala ansvar även när det gäller småhusproduktionen. En framsynt planering och rationell produktion har i de flesta fall resulterat i att småhus till försäljning har kunnat produceras till en kostnad som avsevärt understiger marknadsvärdet. Barnfamiljer och låginkomsttagare har därför kunnat efterfråga småhus under förutsättning att de är förstagångsköpare. Men vid en för säljning stoppar säljaren hela vinsten i egen ficka. För inte så länge sedan kunde man läsa i en dagstidning: ”Villaägare tjänade 100 000:- på sina hus — utan att ens flytta in. I ett bostadsområde söder om Göteborg har 30 husägare tjänat omkring 100 000 kronor var utan minsta ansträngning. De sålde sina hus utan att ens ha bott i dem. De kunde tjäna sig grova pengar tack vare att de stått i den kommunala huskön. De fick köpa husen på förmånliga villkor och sålde dem sedan direkt — med upp till 140 000 kronors vinst.” Ja, herr talman, jättevinster på upp till 300 000 kr. efter några års ägande är inte heller ovanliga! Det är givet att man ute i kommunerna upplever det som mycket otillfredsställande när man ser sina insatser för att åstadkomma vettiga priser i nyproduktionen och därmed hålla nere boendekostnaderna resultera i stora kapitalvinster för den enskilde, något som man på intet sätt medverkat till. Detta har också resulterat i att kommunerna genom mer eller mindre konstiga avtal själva försökt begränsa dessa vinstmöjligheter — avtal som vid en juridisk granskning i många fall skulle visa sig inte vara hållbara. Osunda inslag — det är vi väl överens om — är också vanliga i det privatfinansierade småhusbyggandet. Till sist, herr talman! Nog skulle det vara bra att få en närmare precisering av tidpunkten när regeringen avser att komma med ett förslag.
Herr talman! Så snart bostadsstyrelsen kommer med sin kartläggning och sina förslag skall regeringen överväga åtgärder med utgångspunkt i kartläggningen och förslagen. Jag hoppas att det skall vara förhållandevis lätt för oss att snabbt kunna framlägga förslag, eftersom min uppfattning är att det råder bred politisk enighet både här i riksdagen och — framför allt — ute i kommunerna om att någonting måste göras åt problemet. Både kommunerna och byggarna anstränger sig för att bygga billiga småhus, men den som tillgodogör sig vinsterna av deras ansträngningar är den förste säljaren av resp. småhus. Det råder dock som sagt stor politisk enighet om att kommunerna bör erhålla verktyg som gör det möjligt att stoppa den spekulationen.
Herr talman! Jag är fullständigt överens med Birgit Friggebo om att det råder stor politisk enighet om att man måste hitta något sätt för att komma till rätta med denna osunda utveckling. Det är tyvärr så, att det även pågår en osund utveckling när det gäller bostadsrätterna. Vi torde också där få en rätt kraftig spekulation, framför allt i äldre bostadsrätter med låga boendekostnader. Det innebär i många fall att väldiga överpriser betalas för sådana bostadsrätter, vilket i sin tur medför att det uppstår segregation i dessa tidigare ”levande” områden, som varit fyllda av barnfamiljer. Men allteftersom bostadsrätterna övergår till annan ägare — äldre välsituerade familjer utan barn bosätter sig gärna i sådana områden — är det angeläget att vi även ser närmare på just den här delen av bostadssektorn.

Herr talman! Olle Östrand är välkommen att ställa en ny fråga till mig när det gäller bostadsrätterna, så skall jag besvara den.

Enligt den preliminära tidsplanen skulle i nästa vecka anordnas arbetsplena onsdagen den 23 november, torsdagen den 24 november och vid behov fredagen den 25 november. Det har emellertid inte varit möjligt att få fram utskottsbetänkanden för behandling på torsdagen och fredagen. Med ändring av tidsplanen hålls därför arbetsplenum endast onsdagen den 23 november kl. 10.00. Sammanträdet torsdagen den 24 november tar planenligt sin början kl. 13.00, men blir ett bordläggningsplenum med frågestund och eventuellt interpellationssvar. Sammanträdet fredagen den 25 november blir ett bordläggningsplenum med början kl. 15.00.

Herr talman! Med hänvisning till 6 kap. 1 § riksdagsordningen får jag meddela att jag har överenskommit med Sven Johansson att besvara hans interpellation 1977 78:11 med anledning av motioner om vissa abortfrågor.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. Många kommuner har i höst aviserat chockartade höjningar av taxor och avgifter. Några höjningar får konsumenterna betala direkt, t.ex. de som gäller elverket, och andra slår igenom på de nya hyrorna fr.o.m. årsskiftet. I går kunde man läsa i t.ex. Svenska Dagbladet om en hyreschock för 120 000 hyresgäster i Stockholmsföretagen. Dessa har gått ut med krav på 20-23 kr. höjning, vilket motsvarar en hyreshöjning på 200 kr. i månaden för en normalstor fyra. Företagen får av allt att döma igenom sina höjningskrav på några kronor när. Först höjs hyran med 13 kr. från den 1 januari nästa år och sedan med 4-7 kr. från den 1 april. Hos regeringen ligger en begäran från Hyresgästföreningen om en räntesänkning med 1 96. Genom en sådan räntesänkning skulle hyran kunna sänkas med 10-15 26. Men regeringen har sagt nej. Taxehöjningar för t.ex. vatten och el drabbar låginkomsttagarna hårdast. I Stockholm räknar man med höjningar på mellan 30 och 50 kr. per månad för en vanlig familj. Det betyder en fördyring med i värsta fall 250 kr. i månaden för en Stockholmsfamilj om man räknar samman hyreshöjning och taxeökningar. Jag har nu inte frågat om regeringen är beredd att motverka höjningar av hyran eller taxorna, för det vet jag att regeringen inte är. Vad jag frågat är om regeringen är beredd att utjämna skillnaderna mellan olika kommuners taxesättning. Skillnaden mellan vattentaxorna kan t.ex. vara Nr 30 10 kr. per kvadratmeter för en lägenhet i den dyraste och i den billigaste kommunen och i vad gäller fjärrvärmetaxan 8 kr. per kvadratmeter för lägenheter i olika kommuner. Det visar en utredning som HSB ochhy= = resgäströrelsen gjort och som rör taxorna för el, värme, vatten och sop Om de kommunala hämtning. Västerås har de billigaste taxorna i landet, 14 kr. per kvaeltaxorna m.m. dratmeter för fjärrvärme, jämfört med 23 kr. per kvadratmeter för Bollnäs och Lidingö som tillhör dem som har de högsta. Malmö ligger i mitten med 19 kr. per kvadratmeter. Eltaxorna skiljer sig också. Här ligger Umeå och Järfälla på 8 kr. per kvadratmeter medan Helsingborg och Halmstad ligger på det dubbla. Eftersom kommunerna i lag är bundna av den s.k. självkostnadsprincipen är det märkligt att skillnaderna kan vara så stora. Det verkar som om kommunerna gör olika bedömningar av vad som är självkostnad. Jag har då frågat vad regeringen kommer att göra för att utjämna dessa skillnader. Kommunministern svarar att han inte tänker göra någonting alls utan accepterar skillnaderna. Det heter i svaret att kommunerna är bundna av självkostnadsprincipen, som innebär att taxorna måste utformas så att verksamheten inte går med vinst. Men då skulle jag vilja få en förklaring till att det är så stor skillnad mellan olika kommuner. Det är det jag har frågat om, och svaret på den frågan efterlyser jag fortfarande. Vidare hänvisar kommunministern till bostadsbidragens utjämnande effekt. Bostadsbidragen får ju skattebetalarna själva bestrida, och de går egentligen direkt till bankernas kassor, eftersom 70-75 ?6 av hyrorna är kapitalkostnader. Vi vet att dessa kostnader på kommunalskatten hårdast drabbar lågoch medelinkomsttagarna.

Herr talman! Jag tycker ändå inte att jag har fått något svar på min fråga. Det kan inte bara, som kommunministern låter antyda här, vara tekniska orsaker till skillnaderna. Det kan väl förmodas att det inom olika kommuner tillämpas skilda typer av redovisningssystem. Jag trodde att regeringen var intresserad av att utjämna sådana skillnader och att det är felaktigt att fjärrvärmetaxan t.ex. är nästan 10 kr. högre i Bollnäs än i Västerås. Det är i detta avseende väldigt stora skillnader, som betyder mycket för familjerna. I fråga om de åtgärder som regeringen har vidtagit när det gäller bostadsbidragen vill jag upprepa att hyresgästerna själva får finansiera dessa via skattsedeln, och inte minst via kommunalskatten, som är orättvis därför att den drabbar låginkomsttagare och medelinkomsttagare hårdast.

Herr talman! Mot bakgrund av att kommunerna är bundna av självkostnadsprincipen är det märkligt att taxorna slår så olika i olika kommuner. Det verkar som om kommunerna ser olika på denna självkostnadsprincip. Jag är orolig för att den kommunala verksamheten i vissa fall kan gå med vinst när det gäller taxor och avgifter och att — Nr 30 kommunerna använder denna vinst för att finansiera andra beslut. Fredagen den Vidare säger kommunministern att han inte är beredd att tumma på 18 november 1977 den kommunala självbestämmanderätten. Men den har ju urholkats vär oo sentligt. Jag tror att mellan 70 och 80 "6 av den kommunala budgeten Om de kommunala i dag täcks upp av skyldigheter som ålagts kommunerna genom lag = eltaxorna m.m. stadgande eller genom beslut av regering och riksdag. Den kommunala självbestämmanderätten är verkligen minimal i dag. Vad regering och riksdag i stället borde göra är förstås att se till att kommunerna får medel till att finansiera de åtgärder som de är skyldiga att vidta. Om Kommunförbundet har rekommenderat en enhetlig redovisning, är det märkligt att det inte slår igenom när det gäller taxor och avgifter.

Herr talman! Den skillnaden förklarar i så fall inte att Umeå och Järfälla har hälften så dyra eltaxor som Halmstad och Helsingborg. När det gällt de tunga reformer som vi har kommit överens om har vpk oftast velat gå mycket längre än de övriga partierna. Vi har också sagt att kommunerna måste få resurser för att orka med 1. ex. utbyggnaden av barnomsorgen. En stor del av de 80 procenten som är intäckta av beslut fattade på riksnivå ligger där. Likaså har vpk hävdat att skolan skall statsfinansieras, eftersom de posterna annars blir alltför tunga för den kommunala ekonomin.

Herr talman! Jag håller inte med kommunministern om att det samhällsekonomiska utrymmet är trångt. Det finns pengar i det svenska samhället, men det gäller att prioritera och omfördela dem till de verksamheter som vpk tycker är viktiga, bl.a. barnomsorgen, genomförandet av SIA-skolan, en bättre social bostadspolitik i stället för den asociala bostadspolitik som vi har i dag, m.m. Då finns det pengar. Många reformer skulle kunna finansieras, om vi kunde slippa skatteflykten och kapitalexporten. Många arbeten skulle kunna återföras till Sverige, ifall man satte stopp för kapitalexporten, vilken som bekant inte är liten. Vidare har vi kostnaderna för försvaret; vi har i vpk många gånger sagt att vi inte är beredda att tillstyrka ett försvar som i storleksordning gör Sverige till det tredje landet i världen. Jag vill bara påminna kommunministern om att försvarskostnaderna uppgår till 35 milj.kr. om dagen!

Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att nedbringa den s.k. specialinlåningen i bankerna. Med specialinlåning i bank avser man inlåning av stora belopp som följer speciella villkor i fråga om ränta, bindningstid m.m. Minimum = Nr 30 för en specialinlåningspost lär f.n. vara ca 500 000 kr. Räntan är ofta Fredagen den betydligt högre än på vanliga inlåningskonton och bestäms liksom övriga 18 november 1977 villkor genom särskilt avtal mellan banken och långivaren. Bindnings== I tiden för speciallån kan vara så kort som några dagar eller några veckor. Om åtgärder för att Långivare på specialinlåningsmarknaden är framför allt större företag, nedbringa den s.k. fonder, stiftelser och organisationer, som för en viss tid önskar placera — specialinlåningen i likvida medel. bankerna Specialinlåningen har växt fram sedan mitten av 1960-talet. Orsaken får bl.a. sökas i ett allt större kostnadsmedvetande inom näringslivet. För att bankerna skall få ta hand om tillfälliga överskott av likvida medel måste de erbjuda en högre förräntning än den som kan erhållas på vanliga bankräkningar. Affärsbankernas specialinlåning var vid utgången av år 1968 knappt 10 96 av deras totala inlåning. Vid utgången av september 1977 uppgick specialinlåningen till ca 20 miljarder kr. eller omkring 20 96 av den totala inlåningen hos affärsbankerna. För hela banksektorn var beloppet vid samma tid ca 27 miljarder kr., motsvarande 16 96 av den totala inlåningen från allmänheten. Normalt svarar affärsbankerna och vissa större sparbanker för huvuddelen av specialinlåningen. På senare tid har också vissa föreningsbanker kraftigt ökat sin specialinlåning. Under augusti 1977 betalade bankerna för sin specialinlåning i genomsnitt en ränta på ca 3 procentenheter över riksbankens diskonto. Räntesatser på mer än 4 procentenheter över diskontot är mycket ovanliga. Räntenivån är emellertid f. n. osedvanligt hög. Under år 1976 låg räntan på specialinlåning lägre, eller ca 1,5-2,5 procentenheter över diskontot. Benägenheten att betala hög ränta beror naturligtvis på att likviditetsläget är ansträngt och — som Anton Fågelsbo anger — på risken att få betala straffavgifter, om bankerna inte kan uppfylla de likviditetskrav som riksbanken har fastställt. Lagen om kreditpolitiska medel innehåller bestämmelser som ger riksbanken möjlighet att reglera räntan på specialinlåning, om räntenivån anses alltför hög. Förordnande om sådan räntereglering meddelas av regeringen efter framställning från riksbanken. Om detta medel skulle användas, kan det emellertid lätt få icke önskvärda effekter. Det kan in . nebära att inlåningen hos flertalet banker utom de allra största skulle minska betydligt. Vidare skulle det kunna medföra en ökning av lånemarknaden utanför bankerna. Det är angeläget att lånemedel kanaliseras genom bankväsendet. Förutom riksbanken har också bankinspektionen sin uppmärksamhet riktad på specialinlåningen. Ett skäl är att denna inlåning i regel är kortfristig och därför inte helt ofarlig för bankverksamheten. Vidare kan den negativt påverka bankernas soliditet. Inspektionen har därför under senare år uppmanat de banker som ansetts ha för hög specialinlåning att begränsa den. Bankinspektionen har också uppmanat bankerna att i sin långsiktiga planering i mindre utsträckning än tidigare bygga verksam 45 heten på specialinlåning. Denna inlåning har tidigare ansetts kunna omfatta 15-20 926 av den totala inlåningen, men inspektionen rekommenderar numera på längre sikt en begränsning till 10-15 926. Både riksbanken och bankinspektionen, vilka närmast har att vidta de åtgärder som kan behövas på det här området, följer utvecklingen med uppmärksamhet. Mitt svar på Anton Fågelsbos direkta fråga i interpellationen blir därför att några åtgärder från min eller regeringens sida inte f.n. planeras. Specialinlåningsmarknaden kan dock på olika sätt beröras av de förslag som inom kort väntas från kapitalmarknadsutredningen och finansieringsbolagskommittén. Jag vill slutligen tillägga att bankerna själva har intresse av att begränsa specialinlåningen för att hålla nere sina räntekostnader. I den valutasituation vi nu befinner oss i kan vi vänta ett mindre pressat likviditetsläge hos bankerna. Detta bör leda till en nedgång i den tillfälligt höga räntenivån på specialinlåningsmarknaden.

Herr talman! Jag skall be att få tacka ekonomiministern för att jag har fått min interpellation besvarad. Det är ju riktigt, som det har sagts i svaret, att specialinlåningen började i mitten av 1960-talet. Det var till att börja med rätt stora belopp som krävdes för att man skulle få denna högre ränta — minimum 1 milj.kr. I dag hör vi i svaret att minimum för specialinlåningsposten f.n, lär vara ca 500 000 kr. Man har alltså halverat det ursprungliga beloppet. Jag vet att det är en del som försökt att även med mindre belopp än detta få specialinlåningsränta tillämpad. När det gäller tiden säger ekonomiministern att denna ränta tillämpas under några dagar eller några veckor. Ja, i vissa fall kan det kanske vara några dagar och några veckor och över något månadsskifte för att bankerna på det viset skall förgylla upp sitt månadsresultat. Men jag vet att det är många banker som tillämpar mycket längre tider för sådan inlåning. Det heter att specialinlåningsinsättare i första hand är fonder och stiftelser. Det förvånar mig att fonder och stiftelser vill flytta om pengar på detta sätt för några dagar eller någon vecka. Det heter också i svaret att man blivit mer kostnadsmedveten inom näringslivet och att det kan vara en orsak till att man begär specialinlåning för att få den högre räntan. Mindre företag och enskilda personer som har tillgång till mindre belopp kan naturligtvis också vara kostnadsmedvetna, men de har f.n. inte rätt till specialinlåningsvillkor. Det talas i svaret om att bankerna — för att de skall få ta hand om de tillfälliga överskott av likvida medel som vissa företag inom näringslivet har — ”måste” erbjuda en högre förräntning än den som kan erhållas på vanliga bankräkningar. Det är också litet förvånande. Det är tydligen avistapengar. Personer som har pengar på kapitalräkning får annars räkna med att betala en viss provision, om de tar ut dem i förtid, men så är tydligen inte alls fallet när det gäller specialinlåning. Nr 30 Jag har sagt i min interpellation att specialinlåningen f. n. uppgår till inte mindre än 30 miljarder. I svaret sägs att beloppet för hela banksektorn i slutet på september var 27 miljarder. Uppgiften i min in= == terpellation att det skulle röra sig om 30 miljarder kan väl knappast — Om åtgärder för att bestridas. Det är alltså, herr ekonomiminister, inte några småbelopp som = nedbringa den s.k. finns insatta på dessa konton. sSpecialinlåningen i Det sägs vidare i svaret att genomsnittsräntan på specialinlåningskonbankerna ton inte är så hög som jag påstått i interpellationen. För 1977 var den 3 26 över riksbankens diskonto. Räntesatser på mer än 4 26 däröver är mycket ovanliga. Att sådana räntesatser förekommer vet jag, men hur vanliga de är kan jag naturligtvis inte säga. ”Benägenheten att betala hög ränta för specialinlåning beror naturligtvis på att likviditetsläget är ansträngt”, sägs det i svaret. Det vill jag inte bestrida. Det heter också i svaret: ”Lagen om kreditpolitiska medel innehåller bestämmelser som ger riksbanken möjlignet att reglera räntan på specialinlåning, om räntenivån anses alltför hög.” Jag vet inte, herr ekonomiminister, var gränsen för s.k. ockerränta går i dag. Det är i varje fall här fråga om höga räntesatser, och för några år sedan ansågs att gränsen för ockerränta var passerad när man kom upp i sådana här räntor. ”Det kan innebära”, heter det i svaret, ”att inlåningen hos flertalet banker utom de allra största skulle minska betydligt. Vidare skulle det kunna medföra en ökning av lånemarknaden utanför bankerna.” Det är just vad jag tror att det har gjort. De personer vilkas sparmedel inte uppgår till de minimibelopp som anges i svaret kanaliserar säkert i många fall ut sina pengar utanför banksystemet. Det är väl det som är den stora risken. Det sägs också i interpellatonssvaret att både riksbanken och bankinspektionen har sin uppmärksamhet riktad på utvecklingen på det här området. Det tycker jag är mycket bra, men man har i viss mån legaliserat förhållandena. Tidigare skulle inte specialinlåningen få överstiga 15 å 20 26 av den totala inlåningen, men nu sägs det att inspektionen rekommenderar en begränsning till 10-15 26 av den samlade inlåningen inom banksektorn. I dag ligger i alla fall specialinlåningen fortfarande på mellan 15 och 20 96. Jag tycker att det är bra att man, som det sägs i svaret, har uppmärksamheten riktad på detta problem. Det kan ju allvarligt beröra hela banksystemet, om specialinlåningen får fortsätta. Jag har frågat i vilken mån man skulle kunna tona ned den här inlåningen undan för undan, och i svaret sägs det: ”I den valutasituation vi nu befinner oss i kan vi vänta ett mindre pressat likviditetsläge hos bankerna.” Jag är inte överens med ekonomiministern i det fallet. I dag är ju likviditetsläget mycket pressande för våra banker, och då kan det väl knappast vara en tillfällighet att vi har en så hög räntenivå. När man gör rekommendationen att 10-15 ?6 möjligen kan godkännas innebär väl det med andra ord att det här systemet har kommit för att stanna. 47 Det finns kanske inte så stor anledning för mig att orda mycket mer i den här saken, men jag vill ändå betona att det i dag är svårt att få placerare av hypoteksobligationer. Det finns en mycket lång kö, inte minst på landshypotekssidan. Här rör det sig om ungefär 3 miljarder kronor och den årliga ramen är 675 milj.kr. Det innebär en kö på över fem år. Vad beror det då på att den här kön har vuxit undan för undan? Jag tror att orsaken är att man tillåter specialinlåningen. Dit går en mycket stor del pengar som annars skulle placeras i obligationer. Det har man inget intresse av, eftersom obligationerna i dag ger en ränta på 9,75 926 medan specialinlåningen ger en betydligt högre ränta.

Herr talman! Fastän jag lyssnade mycket uppmärksamt till herr Fågelsbo fick jag inte riktigt klart för mig vad han ville och inte heller om han förstod vad det här är fråga om. Han återgav mitt svar på olika punkter utan att ifrågasätta riktigheten av de uppgifter jag lämnade. Och det är bara bra. Men han drog sedan vissa slutsatser som jag tycker var i allra högsta grad tillspetsade. Herr Fågelsbo gick så långt att han t.o.m. talade om ockerräntor. Med ocker menas ju att man utnyttjar någon annans beroendeställning eller speciella trångmål för att betinga sig räntor som är uppenbari orimliga. Jag vill därför tala om för herr Fågelsbo att specialinlåningen är en fullständigt legitim verksamhet, som riksbanken och bankinspektionen icke har några invändningar emot. Den har inte att göra med de problem som vi i dag har på den långa kreditmarknaden då det gäller t.ex. tillgången till obligationer. Här finns alltså inget samband. Situationen är den att vid sidan av den reglerade kreditmarknaden har vi en fri kreditmarknad, som motsvarar ungefär en tredjedel av den reglerade. Ta t.ex. den stora posten av handelskrediter, när företag köper av och säljer till varandra. Där är det fråga om väldiga belopp, som kan vara disponibla några veckor eller några dagar och som man har ett behov av att förränta. Vi behöver verkligen ta ut allt vi kan i det hårda lönsamhetsläge som råder i det svenska näringslivet. Det kan också vara fråga om krediter från ett företag till dess kunder. Vidare kan det röra sig om finansieringsbolagens och leasingföretagens verksamhet. Allt detta är en fullt legitim verksamhet som i stor utsträckning äger rum utanför den reglerade kreditmarknaden. Herr Fågelsbo kom -— vilket jag tyckte var tacknämligt — inte tillbaka med den indirekta beskyllning han gjorde i interpellationen, nämligen att bankerna ville köpa sig fria från straffavgifter genom de ”avlatsbrev” som specialinlåningen egentligen är. Så är ingalunda fallet. Att bankerna genom specialinlåningen kan bedriva utlåningsverksamhet vid sidan av likviditetskvoterna — det är en sak. Men att det skulle vara fråga om något slags friköp är inte riktigt. Nr 30 RA a E 18 november 1977 3,5 96 för sparbankerna 3,01 26 och för föreningsbankerna 2,84 96 i LE genomsnitt. Det innebär att det i några fall är fråga om lägre räntesatser — Om dtgärder för att och i andra fall om något högre räntesatser. nedbringa den s.k. Det belopp som specialinlåningen uppgår till fixerades av herr Fågelsbo = specialinlåningen i till 30 miljarder, av mig i interpellationssvaret till 27 miljarder inkl. spar — bankerna I bankerna. I det beloppet ingår — det skall man ha klart för sig — också medel som egentligen inte kan kallas specialinlåningsmedel. Även för en normal inlåning från företag och kommuner kan bankerna nämligen lämna en speciell räntefavör, eftersom det är fråga om så stora belopp. I och med att man lämnar en räntefavör utöver den vanliga räntan, som gäller för den mindre inlåningen, rubriceras detta som specialinlåning och påverkar därigenom statistiken i höjande riktning. Även de räntor som tas ut när bankerna på dagslånemarknaden för över pengar till varandra för att utjämna negativa trender påverkar specialinlåningsstatistiken. Dra därför inte för långt gående slutsatser av att jag medgav att det kunde gälla uppemot 27 miljarder kronor! Ett av skälen till att man betalar en högre ränta är att hanteringskostnaderna för bankerna för de mycket stora belopp det här är fråga om är mycket lägre än för en massa småposter som hanteras så att säga manuellt. De som har ett belopp disponibelt under en kortare tid —- ett företag, en kommun eller en organisation, för det förekommer också sådana i stor utsträckning — är kanske villiga att ställa det till förfogande om de får tillräckligt hög ränta för att disponera pengarna på det sättet, vilket innebär att pengarna nyttiggörs i den löpande verksamheten i företagen; många småföretag har nytta av de pengar som på så sätt kommer ut. Detta är en förklaring till denna fullt legitima och normala verksamhet. Genom specialinlåning drar man in pengar till den normala bankverksamheten — annars skulle dessa pengar röra sig utanför den. Jag vet inte något land — hur mycket polisstat det än må vara — som lyckats hindra människor och företag som har pengar att låna ut dem. Det tror jag inte man kommer att lyckas med. Det är också bra att pengarna på detta sätt passerar genom bankverksamheten. Det är klart att de finansieringsbolag som jag nyss nämnde och som ger specialinlåning påverkar marknaden. De är inte underkastade några kreditpolitiska åtgärder. De kan alltså arbeta fritt på kreditmarknaden och har alltså större möjligheter att tillämpa en mera flexibel räntesättning. Finansieringsbolagsutredningen kommer inom kort att framlägga ett betänkande — det är redan färdigt; vi diskuterar just nu om det skall tryckas eller stencileras. Det är troligt att det kommer att leda till att även dessa bolag dras in i den reglerade verksamheten, och det är möjligt att detta kan påverka räntesättningen nedåt. De här bolagen har då inte samma möjligheter att konkurrera med bankerna som nu föreligger. 49 Jag vill sluta med att ännu en gång säga att detta är — vilket man inte fick ett intryck av när man hörde herr Fågelsbo — en fullständigt legitim verksamhet som i det åtstramningsläge som i dag råder fått en större volym än fallet annars skulle ha varit. Man är nu angelägen om att varje slant som kan stå till förfogande skall kunna nyttiggöras i den löpande verksamheten. Företag som har pengar kan på detta sätt för en något högre ränta förmås ställa de pengarna till förfogande. Och de kan sedan användas bl.a. till att ge krediter till mindre och medelstora företag.

Herr talman! Jag har aldrig påstått att specialinlåningen är olaglig. Jag har aldrig påstått att det var ockerräntor — jag bara ifrågasatte var gränsen för ockerräntor går. Vi vet att utlåningsräntan är hårt reglerad. När det blir diskontoändringar får bankerna ett meddelande från riksbanken om att de får göra den justering som diskontoändringen innebär men inget mera. Det gäller alltså utlåningssidan. För inlåningen är det däremot fritt fram, och det är mot det som jag reagerar. Det blir inga nya pengar som kommer fram, men vissa större institutioner, fonder eller stiftelser kan göra sig större vinster i form av förräntning av sitt kapital. Det påverkar givetvis så småningom räntestegringen. Ekonomiministern sade också i svaret att denna verksamhet kan påverka bankernas soliditet negativt. Ekonomiministern reagerade mot att jag tog ordet ockerränta i min mun, men ekonomiministern använde själv ordet polisstat. Jag ifrågasätter alltså var gränsen för ockerränta går. Tydligen är ekonomiministern helt inställd på att vi i dag måste leva med dessa speciallåneräntor. Han gav väl dock ett litet hopp: när de pågående utredningarna lägger fram sina aviserade förslag kanske det blir en nedtoning av denna verksamhet.
Herr talman! Man skulle naturligtvis kunna göra gällande — men det tror jag inte att herr Fågelsbo vill göra — att vi har en alltför låg ränta i Sverige i dag och att det är detta som, i det åtstramningsläge som nu råder, medför ett högre ränteläge på det kapital som rör sig fritt utanför den reglerade kreditmarknaden. Nu är jag verkligen inte den som vill höja räntan, och därför tycker jag att vi får acceptera att vi har ett visst fritt inflöde och utflöde av pengar på kreditmarknaden. Jag vill än en gång stryka under att detta är en fullt legitim verksamhet. Men allting kan självfallet få för stor omfattning; skulle specialinlåningen bli alltför stor kan detta få negativa konsekvenser för den normala bankverksamheten. Det är alltså andelen speciallån i förhållande till den normala bankverksamheten som kan skapa problem, och bankinspektionen har sin uppmärksamhet riktad på detta. Nyanser är alltid viktiga, herr Fågelsbo, och jag vill göra gällande att skillnaden är hårfin mellan att påstå att någon är en ockrare och att ifrågasätta om någon är en ockrare.

Nr 30 Herr talman! Jag har inget manuskript, så jag kan inte säga exakt hur jag formulerade mig. Jag har emellertid aldrig påstått att det är ockerräntor — jag ifrågasätter, och det är något annat. säden Jag får det intrycket att ekonomiministern för sin del tycker att det — Om lagstiftning mot skall vara fritt fram för bankerna. Det här är en sak som skapar problem = s.k. strimlade lån i inom hela banksektorn. Jag är övertygad om att de olika bankerna vill — bostadsrättsförkomma ifrån dessa lån. Men med det läge vi i dag har anser man sig = eningar vara tvungen att använda detta instrument. Det är, herr Gösta Bohman, inte fråga om småsmulor. 30 miljarder av den samlade bankinlåningen på ungefär 170 miljarder anser jag vara ett stort belopp. Herr Gösta Bohman sade att man kunde överväga åtgärder om beloppet blev för stort. Jag anser att 30 miljarder är ett stort belopp.
Herr talman! Nu var det inte 30 miljarder. Min uppfattning i denna fråga i övrigt, som herr Fågelsbo efterlyste, framgår fullt tydligt av mitt interpellationssvar.

Herr talman! Christer Nilsson har frågat mig om jag överväger att aktualisera den lagstiftning mot strimlade lån som föreslagits av bostadsskattekommittén. Bostadsskattekommitténs förslag övervägs f.n. inom budgetdepartementet. Jag vill emellertid avvakta med mitt ställningstagande i frågan till dess 1972 års skatteutredning redovisat resultatet av sitt arbete. Denna redovisning torde ske omkring årsskiftet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mundebo för svaret. Bostadsskattekommittén lämnade i början av år 1976 sitt andra betänkande, Bostadsbeskattning II. Betänkandet innehåller förslag till åtgärder mot opåkallade skattelättnader, som kan erhållas genom innehav av bostad i s.k. andelshus och i bostadsrättsföreningar där fastighetslånen fördelats på medlemmarna. Kommittén betecknar en sådan fördelning av lånen som ett skattemässigt konstgrepp, som förrycker grunderna för den avvägning av kost 51 naderna för olika boendeformer som statsmakterna gjort genom 1974 års bostadspolitiska beslut. Förslagen som kommittén lagt strävar mot att eliminera de skattemässiga fördelarna av fördelning av lån. De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 januari 1977 och för första gången tillämpas vid 1978 års taxering. Kommittén föreslog också att en regel som innebar att befintlig förening som fördelar lånen eller vidtar motsvarande åtgärd efter den 31 mars 1976 skulle träffas av den strängare beskattningen. Kring dessa förslag rådde det enighet i utredningen. Kommitténs förslag har remissbehandlats och mottagits övervägande positivt av remissinstanserna. Förslagens innehåll och tidpunkten för genomförande hade under år 1976 en direkt dämpande effekt på såväl nybildande av bostadsrättsföreningar med fördelade lån som på fördelning av lånen inom befintliga föreningar. Under år 1977 har man emellertid kunnat notera att denna form av skattetekniska konstgrepp inom den spekulativa delen av nyproduktionen och saneringen tagit ny fart. Detta förhållande kommer att få allvarliga bostadspolitiska konsekvenser, eftersom systemet är fördelaktigast för människor med höga inkomster. De spekulativa och kommersiella inslagen i handeln med bostäder kommer att öka. Klyftorna i samhället vidgas och de sociala skillnaderna i boendet skärps. I sitt svar tar inte statsrådet Mundebo ställning till sakfrågan. Han säger att frågeställningen i interpellationen f. n. övervägs inom budgetdepartementet och att han vill avvakta 1972 års skatteutredning, som snart skall redovisa sitt resultat. Frågan om strimlade lån är emellertid redan utredd och remissbehandlad. Statsrådet Mundebo borde därför i dag ha redovisat en uppfattning i stället för att hänvisa till 1972 års skatteutredning. Man frågar sig om regeringen är splittrad även i den här frågan. Strimlade lån är, som nämnda utredning påpekat, ett skattemässigt konstgrepp. Systemet ger höga inkomsttagare stora förmåner, leder till spekulation i handeln med bostäder och ökar segregationen. Strimlade lån är därför inte förenliga med målsättningarna i 1974 års bostadspolitiska beslut. Det är mot den bakgrunden förvånande att statsrådet Mundebo f.n. inte är beredd att genomföra bostadsskattekommitténs förslag. Socialdemokraterna kan inte acceptera att den sociala bostadspolitiken urholkas. När vi återkommer i regeringsställning — 1979 eller tidigare - kommer bostadsskattekommitténs förslag om lagstiftning mot s.k. strimlade lån att förverkligas.
Herr talman! Jag vill klargöra för Christer Nilsson att regeringen icke heller i denna fråga är splittrad. Det handlar emellertid här om problem som kräver att man ingående överväger vilka former man bör använda för att komma till rätta med dem. Man måste ha en klar bild icke bara av omfattningen och karaktären av problemen utan också av vilka former och metoder som skall användas. På en punkt har jag en från Christer Nilsson avvikande uppfattning, och det gäller karakteriseringen av remissinstansernas bedömning. Christer Nilsson säger att bostadsskattekommitténs betänkande fick ett övervägande positivt mottagande. Enligt min uppfattning fick kommittéförslaget ett tämligen blandat mottagande. Några remissinstanser var visserligen övervägande positiva, men flertalet var övervägande negativa. Bostadsskattekommittén har också kommit fram till att förslaget kräver en tämligen ingående bearbetning innan det kan användas som grund för en lagstiftning. Kommittén har dessutom ett samband med 1972 års skatteutredning, och eftersom denna utredning kommer att redovisa sitt förslag inom kort innebär det ett ytterligare skäl till att man bör vänta med ett lagförslag. Både i anledning av Christer Nilssons anförande och i anledning av en formulering i interpellationen vill jag emellertid understryka att jag självfallet icke vill ha en mängd skattetekniska avarter på bostadsområdet. I den mån sådana skattetekniska avarter finns skall vi se till att komma till rätta med dem, och det långt innan nuvarande oppositionsparti någon gång i en framtid kan komma att hamna i regeringsställning.
Herr talman! Sedan bostadsskattekommittén presenterade sitt betänkande har ju systemet med strimlade lån upphört eller åtminstone reducerats. Men nu kan vi se konsekvenserna av regeringens brist på handlingskraft på det här området: strimlade lån förekommer nämligen på nytt. Då borde det ligga i budgetministerns intresse att snabbt komma fram med en lagstiftning, och jag tolkar honom så, att han är inne på att göra detta och att det nu endast gäller att ta ställning till under vilka former det skall ske.
Herr talman! Jag vill påminna Christer Nilsson om att det tog lång tid innan bostadsskattekommitténs betänkande ens delgavs några remissinstanser. Om det skett i samband med att betänkandet redovisades, så hade vi kanske haft ett bättre utgångsläge vid behandlingen av förslaget. Det var den nuvarande regeringen som visade handlingskraften att över huvud taget skicka ut förslaget till remissinstanserna. Förslaget fick därvid det mycket blandade mottagande som jag redovisade i mitt föregående inlägg.
Herr talman! Om statsrådet Mundebo hade följt bostadsskattekommitténs förslag så hade problemen i dag varit lösta, och vi hade haft mindre spekulation på bostadsmarknaden.
Om jag hade följt det förslaget hade jag förvisso haft en rad nya problem, det vill jag försäkra.
Herr talman! Rune Torwald har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en översyn av reglerna om övergång till bokföringsmässig deklaration för jordbrukare. Enligt Rune Torwald är det två områden där det kan finnas anledning att ifrågasätta om inte ändringar behöver vidtagas. Det ena området gäller bestämmelserna om hur förmögenhetsvärdet för inventarier skall beräknas. Nuvarande regler leder enligt Rune Torwald till att förmögenhetsvärdet på äldre inventarier blir orimligt högt de första åren efter övergången. Det andra området där det enligt Rune Torwald krävs justeringar gäller beräkningen av ingångsvärdet för fastighet som förvärvas genom arv. Rune Torwald påpekar att situationen när en efterlevande make ärver en fastighet inte är densamma som när t.ex. en son övertar fastigheten genom att lösa ut andra syskon eller delägare. När det gäller beräkningen av förmögenhetsvärdet för inventarier i inkomstslaget jordbruksfastighet vill jag erinra om att regeringen helt nyligen i den s.k. småföretagarpropositionen lagt fram ett förslag som innebär avsevärda lättnader vid förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen i småföretag. I propositionen föreslås bl.a. att det skattepliktiga förmögenhetsvärdet i rörelse eller i jordbruk eller skogsbruk skall bestämmas till 30 26 av företagets substansvärde. Enligt min mening får herr Torwalds önskemål på denna punkt anses ha blivit tillgodosedda genom detta förslag. I fråga om ingångsvärdet för tillgångar som förvärvats genom arv gäller som allmän princip att en dödsbodelägare efter ett skifte inte utan beskattningskonsekvenser kan ta upp tillgångarna till högre värden än vad som gällt för arvtagaren eller dödsboet. Denna princip är f. ö. inte begränsad till inkomstslaget jordbruksfastighet — den skall också tillämpas t.ex. vid rörelsebeskattningen. Reglerna om övergång till bokföringsredovisning av inkomst av jordbruksfastighet har tillämpats redan fr.o.m. 1974 års taxering, och en stor del av landets jordbrukare är således redan över i det nya systemet. Med hänsyn till kravet på en likformig behandling är det inte lämpligt att nu i sak ändra övergångsreglerna. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört är jag inte villig att tillmötesgå Rune Torwalds önskemål om en översyn av skattereglerna på detta område.

Nr 30 Herr talman! Jag ber först att få tacka budgetministern för svaret. Fredagen den I interpellationen ställde jag ett par relativt korta och preciserade frågor, 18 november 1977 och budgetministerns svar är av samma karaktär. Aven om jag är relativt — nöjd med svaren vill jag något kommentera dem. Om översyn av vissa Ändringarna beträffande förmögenhetsbeskattningen för småföretaga deklarationsregler re, såsom i detta fall jordbrukare, var givetvis inte kända av mig när för jordbrukare jag inlämnade interpellationen. Orättvisan vid förmögenhetsberäkningen för gamla inventarier vid övergång till bokföringsmässig deklaration kvarstår dock även efter ändringen av förmögenhetsbeskattningen, och den drabbar främst de äldre jordbrukare som vid övergången bedriver kreaturslöst jordbruk med mer än fem år gamla maskiner. Men genom regeringens nu framlagda ändringsförslag beträffande förmögenhetsberäkningen i stort för bl.a. jordbrukare reduceras — såvitt jag kan finna — skattekonsekvenserna till ett minimum för de drabbade. Mot den bakgrunden är jag nöjd med såväl svar som framlagt skatteförslag på denna punkt. När det gäller beräkningen av inkomstvärdet för jordbruksfastigheter som förvärvats i samband med arvskifte är jag å andra sidan mindre nöjd med svaret, även om jag kanske måste erkänna att det knappast kom som en överraskning för mig. Tyvärr är rättspraxis på detta område knappast etablerad ännu, och man får — även av skatteexperter — ganska skiftande svar när det gäller hur ingångsvärdet skall beräknas vid förvärv i samband med arvskifte. När det finns bara en arvtagare är det ganska självklart att ingångsvärdet bör vara detsamma som skulle ha gällt för den avlidne ägaren. Här uppkommer alltså inga problem. Men om det finns många arvtagare, varav en övertar den aktuella fastigheten i samband med arvskiftet, är rättsläget mycket oklart enligt mitt förmenande. För att undvika skattetvister gör man numera i regel så, att dödsboet försäljer fastigheten till den aktuella arvingen för en överenskommen köpeskilling, varefter boets tillgångar skiftas mellan arvingarna enligt gängse regler. Men detta förfarande medför en hel del administrativt och kostsamt arbete samt att lagfartsavgift måste erläggas. För normala familjejordbruk innebär detta förfaringssätt en icke avdragsgill kostnad på 5 000 å 10000 kr. Nu menar jag — och många med mig — att man borde kunna göra ett vanligt arvskifte, sedan arvingarna enats om fastighetens värde. Av arvskifteshandlingen framgår vilket detta värde är, och den som förvärvar fastigheten på det sättet får ju lösa ut övriga arvtagare antingen genom att överlämna skuldebrev eller — eventuellt efter att ha upptagit erforderliga lån — gottgöra övriga arvtagare kontant. Låt mig ge ett exempel. En dödsbofastighet värderas av dödsbodelägarna till 200 000 kr. Dödsboet består av fyra syskon. Vi bortser från övriga eventuella tillgångar och skulder i boet. Den som tillskiftas fastigheten får då genom reverser 55 eller kontant gottgöra syskonen med sammanlagt 150 000 kr., eftersom hans arvslott i fastigheten är 50 000 kr. Enligt min mening borde den nye ägaren vid beräkning av anskaffningskostnad, och därmed också avskrivningsunderlag, få utgå från nyssnämnda 150 000 kr. plus 25 96 av det för dödsboet gällande ingångsvärdet. Han har alltså egentligen bara ärvt en fjärdedel av fastigheten. Men mig veterligt är ett sådant synsätt ännu ej etablerat hos olika skatteinstanser. Herr talman! Frågan är mycket betydelsefull för den nye ägaren, som vid annan bedömning än den antydda får ett så lågt avskrivningsunderlag att han huvudsakligen måste betala amorteringarna med beskattade inkomster. Jag har förståelse för om budgetministern inte är beredd att ta definitiv ställning till denna fråga i dag, men jag hoppas att budgetministern vill söka beakta dessa problem i samband med den översyn av hela företagsbeskattningen som ju snart är aktuell, eftersom utredningen i dagarna avlämnar sitt betänkande.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 13 får jag meddela att Åke Wictorssons interpellation om åtgärder för att förbättra sysselsättningen i Norrtälje kommer att besvaras senare under höstriksdagen, eftersom den till viss del berör frågor som f. n. är under behandling.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig om jag anser att skogsbruket bör tåla en sådan anpassning till rekreationsintresset som följer av den fysiska riksplaneringen och om jag anser att åtgärder bör vidtas lagstiftningsvägen, om inte rekreationssynpunkterna beaktas av skogsbruket. Inom ramen för den fysiska riksplaneringen har naturvårdsverket redovisat ett stort antal områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet och för den vetenskapliga naturvården. Dessa områden representerar ett stort antal naturtyper, som kräver varierande grader av skydd för att naturvårdsoch rekreationsintressena skall tillgodoses. Kommunerna och länsstyrelserna har under den fysiska riksplaneringens s.k. planeringsskede haft att ta ställning till vilka regler som bör gälla för bl.a. dessa områden. Regering och riksdag har angett riktlinjer för arbetet under planeringsskedet, som bl.a. innebär dels att större krav än tidigare bör ställas på hushållning med landets skogsresurser, dels att planeringen för skogsområden måste ske med beaktande av att också naturvårdens och friluftslivets intressen skall tillgodoses. Utgångspunkten har därvid varit att friluftsliv och rationellt skogsbruk ofta bör kunna kombineras, om riktlinjer för skogsbrukets bedrivande utarbetas i samråd mellan be 65 rörda parter. Genom den allmänna aktsamhetsregel som har införts i skogsvårdslagen har möjligheterna förbättrats att ställa krav på att friluftslivets intressen beaktas utan att markägaren har rätt till ersättning. Också 19 och 205§ naturvårdslagen kan tillgripas utan att fråga om ersättning uppstår. Behövs ett långtgående skydd, som innebär väsentliga inskränkningar i markägarens möjligheter att bedriva ett rationellt skogsbruk, måste frågan lösas på annat sätt. Det kan då bli aktuellt att inrätta naturreservat. I sådana fall blir samhället skyldigt att ersätta markägaren för den ekonomiska skada han kan komma att lida om pågående markanvändning avsevärt försvåras. De områden som i underlagsmaterialet för den fysiska riksplaneringen har angetts vara av riksintresse för friluftslivet omfattar en ganska stor sammanlagd areal. Av den utvärdering av den fysiska riksplaneringens planeringsskede som f.n. genomförs kommer det att framgå vilka åtgärder som berörda myndigheter på lokal, regional och central nivå anser bör vidtas för dessa områden. Härvid kommer också att belysas i vilken utsträckning och på vilket sätt konflikter om markanvändningen kan lösas med gällande lagregler. Den utvärdering av den fysiska riksplaneringen som f.n. utförs av ett stort antal centrala verk skall redovisas till regeringen den 15 december i år. Jag är inte beredd att nu föregripa den pågående utvärderingen. Jag vill emellertid allmänt uttala att jag anser att friluftslivets intressen liksom hittills i första hand bör tillgodoses dels genom att samhället anger generella regler för hur skogsbruket skall bedrivas, dels genom att lokala överenskommelser träffas om hur skogsbruket bör beakta friluftsintressena. Först om det krävs särskilt betungande restriktioner för skogsbruket bör sådana lagregler tillgripas som berättigar markägaren till ersättning. Formen för att säkerställa friluftslivets intressen är snarare en fråga om hur starka restriktioner som behövs än om området i fråga har behandlats i den fysiska riksplaneringen.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min interpellation. Svaret är allmänt hållet och säger väldigt litet om den borgerliga regeringens politik och inställning till den konflikt mellan rekreationsliv och rationellt skogsbruk som återspeglas i den fysiska riksplaneringen.
En debatt har uppstått omkring förhållandet skogsbruk — rekreation som ett resultat av en rapport ”Rekreationsanpassat skogsbruk — en ekonomisk bedömning” från skogshögskolan, utarbetad av Jan Eric Lindgren. Debatten har handlat om skäligheten i att skogsbruket förorsakas bortfall av inkomster som en följd av att den fysiska riksplaneringen aktualiserar inskränkningar i areal och restriktioner i skogsbruket till förmån för rekreation och rörligt friluftsliv.
”Jag är inte beredd att nu föregripa den pågående utvärderingen”, säger bostadsministern om den fysiska riksplaneringen.
Den vid skogshögskolan utarbetade rapporten utgår från förutsättningen att inskränkningar i virkesproduktionen leder till inte bara företagsekonomiska utan även samhällsekonomiska förluster av betydande storleksordning och för ett teoretiskt resonemang om att detta bör ersättas av dem som söker rekreation genom uttagande av avgifter. Rapporten redovisar däremot inte de vinster som samhället får genom rekreation, friluftsliv och en friskvård i vid mening.
Sedan följer ett allmänt uttalande om att bostadsministern anser att friluftslivets intressen liksom hittills skall tillgodoses genom att samhället anger generella riktlinjer för hur skogsbruket skall bedrivas och genom att lokala överenskommelser träffas om hur skogsbruket skall beakta friluftsintressena. Denna senare formulering döljer såvitt jag kan förstå ett hot, och den bekräftar det berättigade i den oro som låg bakom min interpellation. Svaret kan nämligen tolkas på så sätt att den borgerliga regeringen har för avsikt att slippa från sitt ansvar för ett ställningstagande i konflikten skogsbruk-friluftsliv genom att hänskjuta avgörandena till den lokala nivån, dvs. kommunerna.
Därför är rapportens slutsatser beträffande de samhällsekonomiska effekterna snarare ett företagsekonomiskt resonemang från skogsnäringens utgångspunkter. Rapporten har dock kommit att uppfattas som ett försök från skogsbrukets sida att få ersättning från samhället för de förmenta förluster som rekreationslivet medför. I debatten har detta resonemang fått stöd av flera företrädare för skogsbruket.
Med tanke på den ibland tröga och ofta starkt varierande inställningen till dessa frågor på lokal nivå liksom de bristande ekonomiska resurserna i kommunerna finns det verkligen anledning till oro inför en sådan utveckling.
Det borde i dag stå klart för alla att människors möjligheter att få tillgång till natur och rekreationsliv är ett grundläggande behov för hela samhället. Och detta behov finns oavsett vi är verkstadsarbetare, kontorister eller skogsägare. De ekologiska sambanden i livsmiljön medför att rubbningar på ett område får konsekvenser för hela det mänskliga samhället.
Denna oro minskar ju inte genom att jordbruksministern i ett uttalande i maj har framhållit att regeringen inte har för avsikt att underlätta för kommunerna att avsätta strövområden genom att anvisa statsmedel för ändamålet. Bakgrunden till min interpellation var den debatt som uppkom med anledning av en rapport från skogshögskolan, Rekreationsanpassat skogsbruk.
I tidigare samhällsutveckling har vi skapat system som reglerar andra former som hotat vårt landskap och vår miljö, exempelvis i byggnadsoch hälsovårds-, miljöoch naturvårdslagstiftningarna. Här har vi accepterat inskränkningar i den enskilda äganderätten och profitjakten för att tillgodose allmänna intressen utan att godta ersättningsanspråk från dem som drabbas av dessa inskränkningar.
Debatten har handlat om det skäliga i att skogsbruket förlorar inkomster som en följd av att den fysiska riksplaneringen aktualiserar inskränkningar i areal och restriktioner i skogsbruket till förmån för rekreation och friluftsliv. I den debatten uttalade sig också en företrädare för bostadsdepartementet.
Jordoch skogsbruk har in i sen tid bedrivits, för att använda industrins språkbruk, med hantverksmässiga metoder. Nu möter vi alltmer att produktionsmetoderna förändras, industrialiseras och övergår till stordrift, alltså samma utveckling som industrin tidigare genomgick. När det gällde industrins utveckling fann vi att den inte kunde försiggå ohejdat och ohämmat.
Enligt denne var det naturligtvis markägarna själva som skulle stå för de uteblivna intäkter som kunde bli följden av den fysiska riksplaneringen. Jag delar denna uppfattning. Men efter det något tama svaret på min interpellation måste jag fråga bostadsministern, om hon står bakom detta uttalande från departementet.
Här fordrades och fordras en omfattande reglering både vad gäller inre och yttre miljö, återverkningar på landskap och natur. På samma sätt måste samhället påverka och styra den industriella utvecklingen av jordoch skogsbruk — och detta utan att berörda intressenter skall få aktualisera ersättningsanspråk.
Min oro med anledning av svaret blir inte mindre genom att det enda ”programuttalande” som kan utläsas av bostadsministerns svar är, att man eventuellt får överväga nya lagregler som berättigar markägarna till ersättning, om det krävs särskilt betungande restriktioner för skogsbruket. Det är karakteristiskt för den borgerliga regeringen att göra ett principuttalande till förmån för ägarintressena men att avstå när det gäller att uttala sig till förmån för rekreation och friluftsliv.
I själva verket har vi redan med stöd av betydande opinioner hos både allmänhet och beslutsfattare inlett denna utveckling när det gäller exempelvis restriktioner mot användning av kemiska medel och storavverkningar och krav på hänsyn till natur och miljö. Det har varit en självklar uppgift för socialdemokratin att ta itu med industrisamhällets avigsidor när de industriella processerna förekommit i särskilda byggnader. På samma sätt är det i dag en självklar uppgift att gripa itu med problemen när industrialiseringen har sprängt fabriksväggarna och flyttats ut i åker och skog. Detta kräver de i verksamheterna sysselsatta människorna, detta kräver hänsynen till vårt landskap, detta kräver hänsynen till flora och fauna, detta kräver hänsynen till hela vår livsmiljö.
Herr talman! Utvecklingen av naturvården i vid bemärkelse, där rekreation och friluftsliv ingår på ett naturligt sätt, har varit en brännande politisk debattfråga under 1950-, 1960 och 1970-talen. Här har skiljelinjerna i svensk politik framträtt när det gäller diskussionerna om strandlag, naturvårdslag, skogsvårdslag och inskränkningar i privatiseringsmöjligheterna på bebyggelseområdet.
Och eftersom vår framtid är beroende av dessa villkor gäller detta också möjligheterna att bedriva jordoch skogsbruk i framtidens samhälle. Alla krav på att speciella grupper i samhället skall ha ersättning från andra grupper och därmed sättas i en speciellt privilegierad situation för att denna utveckling skall garanteras måste på det bestämdaste avvisas.
I ställningstagandena till dessa frågor har moderata samlingspartiet envetet och envist slagit vakt om den enskilda äganderätten och motarbetat förslag, som syftat till att skapa större rekreationsmöjligheter för de breda folklagren, dvs. de folkgrupper som inte med hjälp av välfyllda plånböcker kan köpa sig rätten till exklusiva fritidsområden. Centern har ofta visat en vacklande inställning i dessa frågor.
Lika horribelt är det att, som någon debattör hävdat, hänsynen till natur och rekreation leder till timmerstöld för ofödda generationer. Tar vi inte dessa hänsyn kanske det inte kommer att finnas några kommande generationer att föda, och då blir det eventuella timret av föga intresse och värde.
Trots detta har besluten tämligen ofta kunnat fattas med bred uppslutning här i riksdagen. Jag skall inte dölja att jag uppfattat bostadsministerns tidigare personliga agerande i dessa frågor som ett stöd för denna breda uppslutning. Genom tillkomsten av den borgerliga regeringen har läget radikalt för ändrats, inte minst mot bakgrunden av det starka politiska inflytande som kommit moderaterna till del.
Självklart skall vi, sedan samhället fastlagt dessa övergripande ramar för hur de industriella processerna i skogsbruk får bedrivas, ha ett rationellt och välutvecklat skogsbruk. Detta är av avgörande betydelse för hela vårt lands utveckling och välstånd. Mot bakgrunden av vad som här redovisats bör det slås fast, att de rekreationsområden som fastlägges i den fysiska riksplaneringen, där en skälig avvägning sker mellan rekreationsbehov och behov av en rationell skogsproduktion, skall respekteras av skogsbruket utan krav på ekonomisk kompensation. Tillfredsställes inte dessa krav bör en skärpning ske i naturvårdslagstiftningen. 1.
Det är därför av stort värde att få klarlagt hur regeringskompromisserna på detta område kan komma att se ut. Blir det fru Olsson eller herr Bohman som kommer att hålla i pennan? Tyvärr ger bostadsministerns svar på min interpellation ingen vägledning i detta avseende. Jag fick, herr talman, aldrig något svar på de två frågor som jag ställt i min interpellation. Därför upprepar jag dem nu. Delar bostadsministern uppfattningen att skogsbruket måste tåla en sådan anpassning till rekreationsintresset som följer av den fysiska riksplaneringen? Instämmer bostadsministern i synpunkten att åtgärder måste vidtas lagstiftningsvägen, om inte rekreationssynpunkterna beaktas av skogsbruket?
Delar bostadsministern uppfattningen att skogsbruket måste tåla en sådarm anpassning till rekreationsintresset som följer av den fysiska riksplaneringen? 2. Instämmer bostadsministern i synpunkten att åtgärder måste vidtagas lagstiftningsvägen om inte rekreationssynpunkterna beaktas av skogsbruket?

Herr talman! Jag kan inte underlåta att säga att jag tycker att vissa delar av Åke Wictorssons anförande lät som ett eko från valdebatten. Jag kan inte förstå att Åke Wictorsson utgår ifrån att det alltid skall uppstå konflikt och att det inte skall gå att lösa en sådan. Jag är faktiskt av den uppfattningen att om båda parter har god vilja går det oftast att komma fram till vad jag skulle vilja kalla för sambruk. Men naturligtvis vill jag också säga: Att äga och bruka mark och skog är ansvarsfullt, och det kräver att man tar hänsyn till andra människor, till friluftsfolk t.ex. Samtidigt kan man fordra att friluftsfolket visar förståelse för och uppskattar det mycket fina som vi har i allemansrätten. Jag är faktiskt inte sådan pessimist som Åke Wictorsson, utan jag tror att denna fråga kan lösas. Och varför skall den inte kunna lösas på lokal nivå? Det är ju där man träffar varandra och det är där man har nära kännedom om förhållandena. Åke Wictorsson tycker att det är ganska naturligt att jag inte vill föregripa den pågående utvärderingen av den fysiska riksplaneringen. När denna är gjord kanske jag kan ha mer att säga i denna fråga.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder i syfte att skapa en korrekt information både åt svenska folket och åt utländska turister om de regler som gäller för allemansrätten och därmed följande skyldigheter i umgänget med naturen i vårt land. Nr 31 Åke Wictorsson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till Måndagen den sådana kompletteringar av anvisningarna om aktsamhet med naturen 21 november 1977 i samband med skogsbruket att allemansrätten beträffande bärplockning skyddas bättre. Om allemans Jag besvarar de båda interpellationerna i ett sammanhang. rätten Den frihet som allemansrätten ger att vistas i skog och mark och där bl.a. plocka svamp och bär är av oskattbart värde. Att vi måste slå vakt om allemansrätten är därför en självklarhet. Om detta råder också allmän politisk enighet. Fastän vi alla är överens om grundprinciperna kan tillämpningen ibland vålla problem. Umgänget med naturen kräver kunskaper och varsamhet. En fortlöpande bred information om allemansrättens innebörd är därför nödvändig. Riksdagen har också vid flera tillfällen, senast i december 1976, understrukit vikten av en effektiv och vederhäftig information om allemansrätten och om de rättigheter och skyldigheter som denna innebär. Information om allemansrätten bedrivs av en lång rad olika organ, såväl statliga som andra. Naturvårdsverket har gett ut ett flertal skrifter om allemansrätten såväl på svenska som på flera andra språk. De ideella naturvårdsorganisationerna bedriver också en upplysningsverksamhet inom detta område. Informationen till turister sker till stor del genom kommersiella organ. Att ge utländska turister med vana vid andra regler än dem vi har en kortfattad och samtidigt korrekt information om vad den svenska allemansrätten innebär är naturligtvis inte en helt lätt uppgift. Det har tyvärr också bl.a. i en del turistbroschyrer förekommit uttalanden om allemansrättens innebörd som kunnat ge anledning till missförstånd. Det är en viktig uppgift för bl.a. Sveriges Turistråd att verka för att informationen till utlandet om allemansrätten blir korrekt. Enligt vad jag erfarit kommer man från turistrådets sida att på olika sätt arbeta för att denna information skall förbättras. Åke Wictorsson tar i sin interpellation om allemansrätten upp de konsekvenser det moderna skogsbruket kan få för bl.a. möjligheterna till bärplockning. Det är uppenbart att besprutning med lövbekämpningsmedel innebär att allmänheten för en tid inte kan utnyttja allemansrätten tillatt plocka bär inom det besprutade området. Jag har inte för avsikt att här ge migin på någon närmare diskussion om hurlångt allemansrätten sträcker sig. Jag vill dock framhålla att jag inte anser det lämpligt att göra frågan om vilka regler som skall gälla för användningen av bekämpningsmedel inom skogsbruket till i första hand en fråga om tillämpningen av allemansrätten. Formerna för användning av bekämpningsma. 'el, såväl inom skogsbruket som i övrigt, bör i första hand regleras genom tillämpning av lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor. Jag vill också erinra om det totalförbud mot användningen av fenoxisyror av typ 2,4,5-T som regeringen 69 Hur åtgärder inom skogsbruket påverkar möjligheten till bärplockning är en del av den större frågan om hur skogsbruk, naturvård och friluftsliv skall avvägas mot varandra. Grundläggande regler om hur skogsmark skall utnyttjas för virkesproduktion finns i skogsvårdslagen, och dessa måste ju den enskilde skogsägaren följa. Såsom Åke Wictorsson påpekat har emellertid i lagen även skrivits in principen om ett allmänt hänsynstagande till naturvårdens krav. Närmare anvisningar om hur denna princip skall tillämpas har utfärdats av skogsstyrelsen som i denna fråga har samrått med naturvårdsverket. Det ingår också i skogsutredningens uppdrag att behandla frågan om hur naturvårdens intressen skall tillgodoses inom skogsbruket. Utredningens förslag väntas inom kort. Jag har därför inte för avsikt att f.n. ta några initiativ till förändringar av gällande anvisningar till skogsvårdslagen.

Herr talman! Med anledning av att Göthe Knutson inte har möjlighet att av jordbruksministern motta svaret på interpellationen angående allemansrätten har jag blivit ombedd att göra det. Därför tackar jag nu jordbruksministern för det svar han har lämnat. Med anledning av interpellationerna i frågan vill jag, i likhet med jordbruksministern i interpellationssvaret, konstatera att det vedertagna begreppet allemansrätt är och förblir en fin garanti för att medborgarna skall kunna, inom vissa ramar, röra sig fritt i vår vackra natur. Samtidigt vill jag betona att allemansrätten inte på något sätt bör få inkräkta på markägarens rättighet att utnyttja sina marker eller att för sitt levebröd bedriva sina näringar, vilket på senare tid visat sig ej ha varit en självklar rättighet. Man kan som exempel nämna bonden som fått ett drygt arbete med att infånga sina kreatur på grund av en öppnad grind eller fiskaren som, när han kommer till sin brygga med båten, finner sin plats redan upptagen av en ej helt förstående fritidsskeppare. Jag kan nämna fler exempel. I vissa områden som är hårt frekventerade av både svenska och utländska turister förekommer en tilltagande nedskräpning. Likaså hittar man alltför ofta stora brandskadade ytor på berg och skogsmark, som det tar årtionden för naturen att återställa i ursprungligt tillstånd. Jag vill ej underskatta de åtgärder som vidtas från samhällets sida i vad gäller upplysningar om allemansrätten, men jag vill med skärpa betona vikten av en ännu mer effektiv spridning av information om vad reglerna innebär för både utländskt och svenskt fritidsfolk. Till sist vill jag ifrågasätta om inte ett förbud mot öppen eld måste övervägas, när man för en ringa penning kan köpa en i marknaden befintlig grill.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är den gångna sommarens debatt om = Nr 31 allemansrättens innebörd. Den debatten har uppstått genom användning Måndagen den en av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket men kan också sägas 21 november 1977 vara en fortsättning på den debatt som tidigare ägt rum om kalhyggen och användningen av maskinella metoder över huvud taget inom skogs Om allemansbruket. Man kan därför säga att debatten är en följd av att industriella — rätten skogsbruksmetoder i stordriftsform kolliderar med allmänhetens uppfattning om allemansrättens innebörd. Den oro som allmänheten grips av i dessa frågor stillas inte med försäkringar om att de i det aktuella fallet använda bekämpningsmedlen är ofarliga från de synpunkter som produktkontrollnämndens prövning enligt lagen om hälsooch miljöfarliga produkter avser. Detta har också i realiteten bekräftats av att regering och riksdag har förbjudit användningen av fenoxisyror av typ 2,4,5-T, vilket har skett från lämplighetsoch inte farlighetssynpunkt. Allt fler debattörer kräver därför att i den praktiska hanteringen större hänsyn skall tas till allemansrätten genom lokala anpassningar av dessa olika verksamheter i skogsbruket.

Eftersom dessa anvisningar ges i rekommendationsform skulle en sådan ändring innebära en mycket liten inskränkning i användningen av nuvarande skogsbruksmetoder men ändock bidra till att minska antalet kollisionstillfällen. Jag vill hänvisa till att andra debattörer hävdat betydligt hårdare restriktioner, t.ex. i form av kommunalt veto. Jag vill inte helt avvisa sådana metoder men anser att vi i första hand bör försöka med ett ökat ansvarstagande från de enskilda skogsägarnas sida och se om vi kan lösa problemen den vägen. Jordbruksministerns svar kan endast tolkas som ett nej till en sådan ändring, i varje fall i nuvarande läge. Och jordbruksministern hänvisar därvid till lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor. Jag har inte ifrågasatt lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga produkter. Det är självklart att den skall fortsätta att gälla. Jag är också av den uppfattningen att det finns skäl att förstärka den lagstiftningen inte minst genom en förstärkning av lekmannainflytandet i produktkontrollnämnden. Mot denna bakgrund är det naturligt att jag inte är tillfredsställd med jordbruksministerns svar, särskilt som det inte redovisar några försök att ta upp en diskussion om det dilemma som ligger i att människorna ute i bygderna inte accepterar de beslut som fattas på central nivå i dessa frågor. Annars borde ju inte jordbruksministern vara helt främmande för detta dilemma med hänsyn till reaktionerna på beslutet om förbud mot hormoslyr. Jordbruksministerns svar är dock litet mer sensationellt än så. Vid 7n Södra Sveriges Skogsägares stämma i Borås den 27 maj hävdade nämligen jordbruksministern att naturvårdsintressena i skogsbruket fortsättningsvis kommer att regleras huvudsakligen i skogsvårdslagen och genom naturvårdslagens bestämmelser om naturvårdsområden. I ett anförande i Skara den 2 september sade jordbruksministern vidare: ”Flygbekämpning får därför under inga omständigheter utvecklas till en rutinmässig teknik. För skog i närheten av bebyggelse och andra attraktiva fritidsmarker bör denna teknik över huvud inte komma i fråga.” Om jordbruksministern har dessa uppfattningar, varför kan de då inte förmedlas till dem som har ansvaret för metodernas tillämpning, nämligen skogsägarna? Varför kan inte de sanningar som förmedlas till jordbruksministerns åhörare i Borås och Skara bli utsagda från denna talarstol och i skogsstyrelsens anvisningar? Är det möjligen så, att den uppvaktning som för en tid sedan skedde från skogsbrukets sida inför statsministern och jordbruksministern till förmån för det industrialiserade skogsbruket gett jordbruksministern stora skälvan inför dessa sina egna tankar? Allemansrätten är unik för vårt land. Den fanns långt innan den enskilda äganderätten till skog vann burskap. Så länge skogsbruket bedrevs under hantverksmässiga former kunde de båda rätterna existera vid sidan av varandra utan mera påtagliga olägenheter. Det är först det industrialiserade skogsbruket som skapar konflikter. Jag är självfallet medveten om behovet av en rationell skogsproduktion och att en sådan inte kan bedrivas med gårdagens metoder. Det har vi inte råd med från landets synpunkt. Men vi har inte heller råd att föröda den unika allemansrätten. Därför måste vi försöka finna metoder som bättre än de nuvarande löser dessa konflikter. Jag skall inte dölja min oro för vad den borgerliga regeringen kan tänkas åstadkomma på detta område. Det är visserligen riktigt som jordbruksministern påpekar att allemansrätten omfattas av samtliga partier. Men det är samtidigt lika påtagligt att försvaret för allemansrättens innebörd alltid fått drivas av socialdemokratin. Såvitt jag kan erinra mig är de enda framstötar som görs av borgerliga riksdagsmän på detta område helt koncentrerade till att plocka fram alla de avarter som allemansrätten för med sig och att kräva information om allemansrättens begränsningar. Den interpellation som behandlas samtidigt med min är ett ytterligare exempel på den verksamheten. Mot bakgrund av detta finns det anledning att fråga jordbruksministern: Skall svaret tolkas som ett nej till jordbruksministerns tidigare uttalanden om att skogsvårdslagstiftningen skall användas för att ytterligare stärka skyddet för naturvård och därmed också allemansrätt?
Herr talman! Den här frågan är naturligtvis svår att diskutera, eftersom den så ofta blir känsloladdad. Åke Wictorsson har gjort den extra känsloladdad genom att i sin interpellation göra påståenden som jag förstår Åke Wictorsson talar om våldsamma strider. Var och med vem har de striderna utkämpats? Åke Wictorssons parti har ju ändå haft ett alldeles dominerande och exklusivt beslutsunderlag i mer än 40 år. Vilken tidsålder talar Åke Wictorsson om när det gäller de våldsamma striderna om allemansrätten? De citat Åke Wictorsson återgett här i dag är riktiga, och dem står jag för. Jag har också sagt att den här regeringen har för avsikt att slå vakt om allemansrätten. I och för sig trodde jag att detta skulle vara ett tillräckligt besked till Åke Wictorsson. Självfallet har skogsbruket ett stort ansvar när det gäller att tillämpa de regler som ställts upp på sådant sätt att vederbörliga hänsyn tas till människor som utnyttjar skogsmarken till bärplockning och rekreation. Men man skall inte överdriva de arealmässigt intressanta områdena. Om vi sammanför all skogsmark som vi har i detta land och täcker den med skog med början i Skåne, kommer vi upp till norr om Östersund. Här kan vi dra en rak linje ut till Bottniska Viken. Allting söder om denna linje är täckt med skog, och det är den skogsareal vi har. Den areal som under 1976 har besprutats med kemiska medel utgör en sammanlagd yta av 500 km? eller en sjättedel av Åke Wictorssons egen kommun, Norrtälje kommun. Detta är allt som besprutats under 1976 av detta stora område jag angav. Vi har vanligen gott om bär i landet. Den totala lingonproduktionen har exempelvis uppskattats till 250 000 ton. Av denna mängd tas kanske endast en tiondedel till vara. Det bortfall som sker till följd av besprutningar är alltså i stort sett utan betydelse från försäljningssynpunkt. Jag hoppas att Åke Wictorsson och jag skall kunna vara överens om att det inte utgör något otillåtet intrång i allemansrätten, om markägare genom besprutning fördärvar bären på sin fastighet inom detta lilla område.

Herr talman! Jordbruksministern gör konstaterandet att jag håller på att skriva 1979 års valhandbok, speciellt sedan jag i min interpellation har påpekat att många av de beslut som fattats i riksdagen till skydd för allemansrätten har skett under våldsamma strider. Jag tror inte, herr jordbruksminister, att man behöver skriva 1979 års valhandbok för att kunna göra detta konstaterande. Jag hänvisar bara till den debatt och de diskussioner som varit i anslutning till strandlagens tillkomst, i anslutning till den utvidgade naturvårdslagstiftningen och i anslutning till de förändrade bestämmelserna i skogsvårdslagen om skydd för naturvårdande synpunkter. Jag tror inte att jag mot den bakgrunden har anledning att revidera mitt konstaterande att de förändringar som skett under — i varje fall delvis — den tid då socialdemokratin hade majoritet kunde genomföras till priset av våldsamma strider. Då ställde den socialdemokratiska majoriteten upp till förmån för en utvidgning av skyddet för allemansrätten. Jag är självfallet medveten om de statistiska förhållanden som jordbruksministern redovisar. Jag vet att det finns en enorm mängd skogsbär som inte tas till vara och att den del av den totala skogsarealen som blir föremål för flygbesprutning är liten. Men detta hindrar inte att vi under föregående sommar fick en omfattande debatt i dessa frågor. Jag tror inte att vare sig jordbruksministern eller jag har glömt att delegationer kom nedresande till Stockholm och erbjöd ansvariga att förtära skogsbär som var besprutade. Från olika delar av vårt land har det redovisats betydande opinioner mot denna verksamhet. Med hänsyn till de uttalanden som gjorts dels av jordbruksministern, dels av andra företrädare för regeringen hade jag föreställt mig att jordbruksministern här i kammaren skulle kunna stå upp och vitsorda detta förhållande. Jag kan citera flera delar av herr Dahlgrens anförande som belyser det. Jag har aldrig sagt att det är en otillåten verksamhet som bedrivs av skogsägarna — jag har tvärtom i interpellationen markerat att det inte är så. På den punkten finns det ingen anledning till ytterligare kommentarer.
Herr talman! Om Åke Wictorsson anser att det här är en tillåten verksamhet och att den behövs för att vi skall kunna producera skog, vad är det då Åke Wictorsson vill med sin interpellation? Det har jag svårt att förstå. Enligt skogsvårdslagen föreligger en skyldighet för markägare att se till att producera skog på markerna. Däremot finns det ingen skyldighet för markägaren att tillhandahålla bär på markerna. Om detta är tydligen Åke Wictorsson och jag överens. Min fråga till Åke Wictorsson är då bara: Vad är det egentligen Åke Wictorsson vill med sitt resonemang?

Herr talman! Jordbruksministern försöker i detta sammanhang spela den förföljda oskuldens roll. Jag tycker inte rollen klär honom riktigt. Eftersom det inte finns någon form av reglering av allemansrätten — och det har icke bestridits — och eftersom det som inte är reglerat i svensk lag enligt svensk lagstiftning är tillåtet, kan man formellt konstatera att skogsägarna inte gör sig skyldiga till något lagöverskridande i detta sammanhang. Men det är ju inte det frågan gäller. Frågan gäller: Finns det — eftersom detta förfarande uppenbarligen icke accepteras av allmänheten i berörda bygder — möjligheter att hitta framkomstvägar som leder till att vi minskar konfliktområdena? Det gäller relativt begränsade områden. Man kan t.ex. i anvisningarna till skogsvårdslagen rekommendera skogsägarna att ta hänsyn till möjligheterna till bärplockning enligt allemansrätten i speciellt utvalda orter, alltså i närheten av bebyggelse och i närheten av vägar. Det är detta diskussionen gäller. Av jordbruksministerns inlägg hittills förstår jag att regeringen inte är beredd att medverka till en sådan utveckling, som — det vill jag betona — har föreslagits av debattörer med betydligt större kontakt med skogs = Nr 31 näringens intressen än jag. Man har t.o.m. gått ännu längre. Man har Måndagen den pekat på behovet av lokala hänsynstaganden, inom ramen för en generell 21 november 1977 lagstiftning, till de problem som kan vara aktuella. Jag tror att det finns I många exempel på sådana konflikter. Jag upplever det så, att de inte - Om Interamerikankan undvikas på annat sätt än att skogsbruket visar större förståelse = ska utvecklingsbanför dessa synpunkter. Där får jag fortfarande ingen kommentar från An — kens utlåders Dahlgren. Såvitt jag kan förstå är detta synpunkter som Anders = ningspolitik Dahlgren förde fram så sent som i maj och även i september. Varför kan de synpunkterna inte upprepas i dag?
Herr talman! De kan visst upprepas; jag trodde det räckte med vad jag redan har sagt, att de citat som Åke Wictorsson har gjort ur mina tal var riktiga, och dem står jag fortfarande för. Det är mycket viktigt med lokala hänsynstaganden och förståelse från skogsbruket när man använder kemiska medel. Jag har sagt att rätten inte får betraktas som en skyldighet och att hänsyn skall tas i mycket stor omfattning. I vad sedan gäller frågan om det är möjligt att minska den kemiska hanteringen vill jag erinra Åke Wictorsson om att det var den förra regeringen som tillät användningen av kemiska medel i skogsbruket. Det var också den förra regeringen som så sent som 1975 tillät flygbesprutning. Då hörde jag inte att Åke Wictorsson gav uttryck för någon rädsla för att allemansrätten skulle komma i kläm. Men jag vill försäkra Åke Wictorsson att en målsättning för den här regeringen är att minska de kemiska medlen över huvud taget. Det pågår ett intensivt forskningsarbete på det området. Vi har också tagit ett mycket viktigt steg på vägen genom att i år förbjuda 2,4,5-T-preparaten. Förhoppningsvis kommer forskning och utvecklingsarbete att leda till att vi hittar andra metoder och så småningom helt kommer bort från användningen av kemiska medel. Ett bättre tillfälle att diskutera den här frågan får vi när skogsutredningen har avlämnat sitt betänkande. Då vet vi hurdant tillståndet i den svenska skogen är och har ett bättre sakunderlag för diskussionen.

46, och anförde: Herr talman! Per Gahrton har frågat mig på vilket sätt regeringen under förhandlingarna om IDB-medlemskapet ytterligare har analyserat de ak 75 tuella omständigheterna och värderat de tecken på positiva förändringar i IDB:s politik som åberopas i propositionen . Under förhandlingsskedet har ytterligare uppgifter om bankens politik insamlats.

Dessutom har samtal förts med representanter för banken och för vissa medlemsländer. Under riksdagsbehandlingen av propositionen med förslag till exportfrämjande åtgärder avseende u-länder togs särskilt upp frågan om bankens satsning på de minst utvecklade länderna och på den sociala infrastrukturen, till vilken räknas vattenoch avloppssystem, stadsutveckling, sjukoch hälsovård m.m. Bankens policy att öka insatserna i denna riktning bekräftas ytterligare i det material som vi samlat in. Jag skall belysa detta. Av den totala utlåningen 1976 på totalt 1 528 miljoner dollar eller ungefär 7,4 miljarder kronor gick som bekant 38 26 till de 15 fattigaste länderna i regionen. Dessa länder har endast 15 26 av befolkningen. De fattigaste ländernas andel av lånen från fonden för särskild verksamhet, vilka lämnas på s.k. mjuka villkor, är ännu mera markerad. Av den totala utlåningen från fonden om 3,2 miljarder kronor gick mer än hälften till de fattigaste länderna. Dessa länders andel ökade år 1976 ytterligare något i jämförelse med året innan och sett över en längre period är den ökade tonvikten på de allra fattigaste länderna slående. Från 1970 till 1976 har andelen ökat från omkring 20 till 56 26 av den totala utlåningen. Utlåningen per capita till de fattigaste länderna är drygt sju gånger större än till de rikare länderna. Denna inriktning förstärks ytterligare i planerna för 1977 då 65 926 av lånen från fonden för särskild verksamhet avses gå till de 15 fattigaste länderna. De tre största latinamerikanska medlemsländernas, Argentinas, Brasiliens och Mexicos, bidrag år 1976 till fonden för särskild verksamhet var större än de lån de erhöll från fonden. De har alltså blivit nettobidragsgivare till fonden. Av lånen år 1976 gick 28 96 eller drygt 2 miljarder kronor i lån till jordbruk i linje med bankens allmänna målsättning att särskilt stödja landsbygdsutveckling. För innevarande planeringsperiod är målsättningen 20-30 26. För social infrastruktur gick 16 96 eller 1,2 miljarder kronor. Målet för perioden 1975-1978 är 15-25 26. Detta bekräftar bankens uttalade policy att stödja projekt som kommer de fattigaste befolkningslagren till godo. medlemsländer i Latinamerika under tolvmånadersperioden juni 1976 till juli 1977 svarade IDB för 43 26. Världsbanken svarade för 55 26 och IDA för resterande 2 96. Fördelningen mellan ländergrupper visar att IDB lånar jämförelsevis mer till de fattigare länderna.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Jag kan inte påstå att jag är särskilt nöjd med det. Den 1 juni i år beslöt riksdagen med knapp majoritet att ge regeringen bemyndigande att gå in i IDB, och riksdagen anslog också vissa medel för det ändamålet. Debatten hade varit hård och kritiken skarp också inom ett par av regeringspartierna. Länge var det ovisst om regeringen skulle kunna få majoritet för sin linje i riksdagen. Det lyckades bara genom att beslutet i den form som näringsutskottet gav det i sin skrivning var kringgärdat av vissa reservationer. Utskottet förutsatte ”att regeringen under förhandlingsskedet ytterligare analyserar de aktuella omständigheterna och värderar de tecken på positiva förändringar i IDB:s politik som åberopas i propositionen”. Vi var väl en del som tvivlade på handelsministerns förmåga — och kanske t.o.m. på hans vilja — att genomföra sådana analyser på ett förutsättningslöst sätt. Men en strategisk grupp här i riksdagen tog denna och liknande utfästelser som utgångspunkt för att trots ett deklarerat principmotstånd mot IDB ändå i voteringen stödja propositionen. En av den gruppens företrädare gjorde följande tolkning: ”Utskottet efterlyser mer påtagliga bevis för förändringar i bankens verksamhet och nya fakta i målet för att Sverige skall kunna ändra ståndpunkt och ta steget in i ett medlemskap i IDB.” Det var alltså med utgångspunkt i en sådan tolkning som en strategisk grupp röstade för propositionen i stället för mot, och därför gick propositionen igenom. Mot den här bakgrunden är det ganska naturligt att man nu begär besked om vilka nya analyser som skett under förhandlingarna efter riksdagsbeslutet. Handelsministern hänvisar nu till två dokument som går att spåra - IDB:s årsrapport för 1976 och uttalanden vid bankens årsmöte i år. Riksdagsbeslutet togs alltså den 1 juni. IDB:s årsrapport för 1976 är daterad den 24 mars 1977, nästan två och en halv månad före riksdagsbeslutet. Bankens årsmöte avhölls i maj 1977, alltså också det före riksdagsbeslutet. Mot den bakgrunden kan man knappast beteckna de uppgifter som handelsministern nu kommer med som särskilt nya eller fräscha. I sin huvuddel var de kända redan när riksdagsbeslutet fattades. Nu försöker alltså handelsministern få dessa i huvudsak välkända siffror att se ut som ett bevis på att IDB genomgår en avgörande förändring. Handelsministern hävdar att utlåningen till de fattigaste länderna ökar. Detta är ett diskutabelt debattgrepp. Näringsutskottet krävde i och för sig inte att IDB skulle ändra sig, så att de fattigaste länderna skulle få en större andel av IDB-medlen, och inte heller att Sverige skulle verka för detta. Det var inte så man formulerade sig, utan man skrev att det gällde strävanden till social och ekonomisk utveckling samt till ökad demokrati i Latinamerika och att dessa frågor skulle få stöd av banken. Det är inte säkert att det är detsamma som stöd till de fattigaste länderna. Haiti t.ex. är ett mycket fattigt land i Latinamerika, men IDB-lånen till diktaturen i Port-au-Prince utgör inte precis något bidrag till vare sig demokrati eller social utveckling. Argentina är ett ganska rikt land i Latinamerika men också en av de absolut värsta och mest motbjudande regimerna, men Argentina får ständigt ökade IDB-lån — på andra plats 1976 efter Brasilien. Det är alltså mycket mera komplicerat att stödja social och ekonomisk utveckling och inte minst att stödja demokrati än att satsa en ökad andel på de fattiga länderna. Nu är det inte så konstigt, med tanke på IDB:s uppbyggnad, styrformer och ideologi, att banken agerar som den gör.

Nu gör handelsministern ett ganska stort nummer av att banken säger sig vilja stödja landsbygdsutvecklingen. Det är i och för sig riktigt att banken säger sig vilja göra det, men de siffror som handelsministern här redovisar antyder knappast någon ökad vilja till stöd åt landsbygdsutvecklingen. Lånen för jordbruksprojekt var 28 96 1976, och enligt handelsministerns egna uppgifter planerar man att de skall utgöra 20-30 926 inom den närmaste framtiden, men på social infrastruktur var det 16 926 och det skall bli 15-25 96, alltså ingen ökning utan snarast en stagnation. Herr talman! Sakfrågorna kring IDB har varit föremål för en stor debatt här i riksdagen för inte så länge sedan. Min interpellation gäller inte den frågan. Vi hade en votering, och den linje jag stödde förlorade i voteringen. Det handlar i stället om förhållanden som är viktiga för förtroendet för den svenska demokratin. Handelsministern lyckades med nöd och näppe, med benäget bistånd av några formuleringar i näringsutskottets betänkande, få en knapp majoritet bakom sin proposition om IDB-medlemskap. I näringsutskottets betänkande utlovas förnyade analyser och värderingar av IDB:s policy mot bakgrund av vissa klara principiella ställningstaganden som man i betänkandet gör till förmån för social och ekonomisk utveckling samt ökad demokrati i Latinamerika. Man kunde då ha väntat sig en genomgripande analys från handelsdepartementet, kanske en fyllig skrift som redovisat nya fakta och i detalj klarlagt hur man gått till väga under förhandlingen. Men ingenting har publicerats förrän i dagens interpellationssvar, som i sanning är ett magert = Nr 31 aktstycke. Det heter i näringsutskottets betänkande att Sverige inför fram Måndagen den tiden som medlem skall aktivt verka för förändringar av bankens in 21 november 1977 stitutionella former och utlåningspolitik. Mot bakgrund av det sätt på = vilket man — som det enligt min mening här tycks framgå — har skött — Om Interamerikanden hittillsvarande förnyade analysen känner jag en viss oro för hur detta — ska utvecklingsbud från näringsutskottet skall genomföras. bankens Jag vill sålunda fråga handelsministern: På vilket sätt planerar handelsministern att inför framtiden med Sverige som medlem i IDB uppfylla den del av näringsutskottets krav som gäller att man aktivt skall verka för förändringar av bankens institutionella former och utlåningspolitik?

Herr talman! Herr Gahrton är inte nöjd med det material som har redovisats. Han säger t.ex. att bankens årsrapport var känd redan i samband med riksdagens beslut i våras. Det är riktigt, och jag har inte på något sätt låtsats som om förhållandet varit något annat. Som herr Gahrton kan se i mitt interpellationssvar har jag också, när jag hänvisat till siffror och annat ur bankens årsrapport, skrivit att det ”som bekant” är på det ena eller andra viset. Jag har således haft alldeles klart för mig att bankens årsrapport var känd innan riksdagsdebatten ägde rum. Anledningen till att jag hänvisar till rapporten i interpellationssvaret är — som också framgår av svaret — att den har studerats ”tillsammans med” de uttalanden som gjorts vid bankens årsmöte och ”tillsammans med” de olika dokument som är styrande för bankens långsiktiga policy samt interna bankdokument över planerad verksamhet. Dessutom hänvisar jag i sammanhanget till att samtal har förts med representanter för banken och vissa medlemsländer. Årsrapporten, om den nu var en huvudpoäng i herr Gahrtons anförande, är således nämnd bara som ett grundläggande dokument som ansetts rimligt att ha som utgångspunkt för de fortsatta undersökningar vi har gjort. De slutsatser vi därvid kommit fram till — jag säger vi därför att det, som herr Gahrton vet, inte bara är enskilda regeringsmedlemmar som fattar beslut, utan det är ett kollegium — är de som jag har redovisat, och dessa slutsatser har också föranlett regeringen att skriva på det förhandlingsresultat som har uppnåtts via vår ambassad i Washington. Jag vill i sammanhanget säga till herr Gahrton att vi under de diskussioner vi haft tillfälle att föra, exempelvis med representanter för den amerikanska regeringen och för regionala medlemsländer, icke har mött någon kritik av det våldsamma slag som herr Gahrton ägnade sig åt i våras. Då var det enligt herr Gahrton något alldeles förödande hur ruskig den här banken var, liksom tanken på att Sverige skulle vara med i den. Men sådan kritik har vi inte mött någonstans under våra förhandlingar, och vi har inte heller mött den i u-landsvärlden eller inom FN. Ingenstans har man dragit slutsatser av det slag som herr Gahrton gjort.

Då vill jag säga att vi har tänkt att i samband med budgetpropositionen begagna tillfället att göra en sådan redovisning. Naturligtvis är det tänkbart att en annan redovisningsmetod hade varit bättre. Jag är därför tacksam för att herr Gahrton har ställt den här frågan, eftersom den givit ett naturligt tillfälle att ta upp ärendet. Det hade rent konstitutionellt kanske varit långsökt att författa en skrivelse till riksdagen eller någonting sådant, och det är ju f.ö. ett sällan använt sätt att kommunicera på. Sedan frågar herr Gahrton hur vi fortsättningsvis skall kunna påverka andra medlemsländer, och jag tycker att det är bra att han tar upp den frågan. Om det hade blivit som herr Gahrton ville och vi hade ställt oss utanför IDB, hade vi ju inte haft någon möjlighet alls att påverka utvecklingen härvidlag. Nu har vi den möjligheten, och vi får naturligtvis försöka påverka utformningen av bankens politik i samband med de olika diskussioner som förs inom banken och begagna oss av det kontaktnät som finns. Självfallet måste detta ske i medvetande om att Sverige inte är ett land som dominerar eller som kommer att ha ett avgörande inflytande på de beslut som fattas, men vi har ändå möjlighet till påverkan på något sätt. I det här sammanhanget har jag noterat vad herr Gahrton skrivit i en artikel som visserligen gäller en något annorlunda fråga, men som ändå är relevant. Artikeln tar upp frågan om huruvida Sverige skall vara med och spela fotboll i VM i Argentina. Jag understryker att de här frågorna inte precis är desamma, men herr Gahrton anlägger i artikeln en mycket principiell syn och kommer med alla möjliga generaliseringar om bojkotter och deras verkan. Och jag noterar den slutsats som herr Gahrton drar i artikeln, nämligen att vi visst skall spela fotboll — det håller jag med om — och alltså begagna oss av tillfället att åka till Argentina och påverka, trots att vi har så litet inflytande. Herr Gahrton hade olika idéer om hur fotbollsspelarna skulle kunna påverka utvecklingen när de kom till Buenos Aires. Men jag antar att herr Gahrton har klart för sig att de inte kommer att ha något avgörande inflytande. Jag anser att det här är ett fall där man på samma sätt kan försöka att genom de olika kanaler som finns göra sin röst hörd för att på det viset åstadkomma en bättre värld.